Fru talman! Jämställdheten mellan kvinnor och män sitter trångt just nu. En moderat riksdagsledamot anser att ”det är rena dårskapen att kasta ut pengar på sådana lyxgrejor som jämställdhetsarbete när landet befinner sig i en ekonomisk kris”. Detta enligt en intervju i Expressen. Så drastiskt och rakt på sak är det förstås inte så många här i kammaren som uttrycker sig. Men skärskådar man regeringens politik och moderaternas partimotioner, finner man att de inte är långt från citatet ovan. Jämställdhet är nog bra, bara deninte kostar något. Nu kommer ju jämställdheten mellan kvinnor och män att vara positiv för den svenska ekonomin på lång sikt men kanske kosta pengar på kort sikt, och då passar den inte in i den svångremspolitik som förs just nu. I den här debatten vill jag ta upp några av de förslag vpk lägger fram, som skulle bana väg för jämställdhet mellan kvinnor och män. Förslagen syftar främst till att ge kvinnor möjligheter till arbete på samma villkor som männen. Vad gäller kostnader och ekonomi — det har ju talats en del om det här i debatten — så framgår det ju av vår ekonomiska motion att vi har ett budgetunderskott som är något större än regeringens. Men det är inte fråga om några fantasisiffror, och det är en väl motiverad höjning av volymen på den statliga budgeten. Våra förslag har en helt annan inriktning än regeringens. Vi vill bekämpa arbetslösheten och slå vakt om den sociala välfärd vi har uppnått i Sverige. En av hörnstenarna i vår politik är också att slå vakt om kvinnornas rättigheter. Den allra viktigaste förutsättningen för jämställdhet mellan kvinnor och män är att alla har rätt till ett arbete, både kvinnor och män. Så har under långa tider inte varit fallet. Rätten till arbete har varit förbehållen mannen. Kvinnans huvuduppgifter har varit arbete i hemmen, och hon har fått anpassa sitt eventuella förvärvsarbete efter detta. I dag sluter dock de flesta i teorin upp bakom tanken att rätten till arbete skall gälla både kvinnor och män. Hur det ser ut i praktiken vet vi alla. Arbetslösheten stiger. Nya rekordsiffror noteras varje månad. På de flesta håll i landet ligger kvinnornas arbetslöshet över männens. Inom den kvinnodominerade kommunala sektorn stiger arbetslösheten kraftigt, och det är då framför allt kvinnorna som drabbas. Från december har arbetslösheten bland kommunalarbetarna stigit med 2 000 till över 19 000 arbetslösa. 87 20 av dessa är kvinnor. Den öppna arbetslösheten bland kvinnorna är alltså ett allvarligt problem just nu och ett problem som bara blir värre med den rådande åtstramningspolitiken. Till detta kommer alla de kvinnor som är s.k. dolt arbetslösa, alltså kvinnor som skulle vilja ha ett arbete, om det fanns något och om problemet med barnomsorgen gick att lösa. Det är kvinnor i glesbygd, kvinnor på orter med ett ensidigt arbetsmarknadsutbud, kvinnor som inte ser några möjligheter att lösa barnomsorgsproblemet — ja, det är oftast kvinnor som inte heller anmäler sitt intresse för ett arbete till arbetsförmedlingen, då de inser att det är lönlöst. Det är således dessa kvinnor som är s.k. dolt arbetslösa, och det är ganska många. Över 300 000 kvinnor skulle vilja ha ett arbete om det fanns något att få, visade en undersökning för några år sedan. Den fortsatta utvecklingen med en ökad öppen arbetslöshet har säkerligen inneburit att denna siffra ytterligare har stigit. Vad har då regeringen för förslag till konstruktiv politik, som skulle kunna inge alla dessa öppet och dolt arbetslösa kvinnor en gnutta hopp inför framtiden? Det går att uttrycka mycket kort. Det är inte mycket man har att komma med. Det framgick i den interpellationsdebatt om just dessa frågor som jag i höstas hade med arbetsmarknadsministern, och det har framgått av den här allmänpolitiska debatten. Några konkreta förslag för att skapa fler jobb har man inte, och nedrustningen av den offentliga sektorn fortsätter, med ty åtföljande ökande arbetslöshet. Vänsterpartiet kommunisterna lägger i flera motioner till detta riksmöte fram förslag som skulle innebära flera jobb. När det gäller den offentliga sektorn, en för kvinnorna viktig del av arbetsmarknaden, anser vi att den nedrustningspolitik som nu bedrivs är förkastlig av flera olika skäl. Det finns fortfarande många viktiga eftersatta behov, och en planmässig utbyggnad av de socialt viktiga delarna av den offentliga sektorn är en nödvändighet. För kvinnorna innebär det direkta möjligheter till flera arbetstillfällen, men också indirekt möjligheter att ta ett jobb. Kvinnorna är ju mera beroende av att exempelvis barnomsorgen byggs ut än vad männen är. Det är kvinnorna som får ta konsekvenserna av en nedrustad offentlig sektor. När vårduppgifterna förs tillbaka till hemmet, är det kvinnorna som får ta på sig vårdansvaret. Vpk lägger också fram förslag på satsningar inom industrin för att skapa fler arbetstillfällen. Vi pekar på en rad områden där satsningar borde göras, satsningar som också skulle ge fler jobb. Dessa industriarbeten skall naturligtvis också komma kvinnorna till del. Vpk är inte anhängare av den könsuppdelade arbetsmarknad vi i dag har. Kvinnorna finns inom ett tjugofemtal yrken, medan männen återfinns inom i stort sett samtliga yrkesområden på arbetsmarknaden. Vad vi däremot tycker är cyniskt, är det sätt på vilket regeringen nu på olika vis går ut och verkar för att den könsuppdelade arbetsmarknaden skall brytas. Inom statsförvaltningen pågår sådan verksamhet. Jämställdhetskommittén har fått i uppdrag att genomföra en kampanj. Arbetsförmedlingarna aktiveras också i denna fråga. Vi tycker att det är cyniskt, eftersom man samtidigt minskar antalet arbetstillfällen inom den offentliga sektorn och inte vidtar några som helst åtgärder för att öka sysselsättningen inom industrin. Det spelar ju inte så stor roll om man är arbetslös sjuksköterska eller arbetslös metallarbetare. Regeringens strävan att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och motivera kvinnor till s.k. otraditionella yrkesval måste kombineras med aktiva åtgärder, så att det över huvud taget finns några jobb att välja mellan. Ett av det viktigaste medlen för att åstadkomma en förändring av den könsuppdelade arbetsmarknaden är enligt vår mening en obligatorisk arbetsförmedling. Vpk har lagt fram förslag om detta flera gånger tidigare och gör det också till årets riksmöte. Det system vi i dag har, där arbetsgivarna ensidigt bestämmer vem som skall få ett visst arbete, innebär att äldre och handikappade, och många gånger också kvinnor, stampas ut i tider när det är ont om jobb och köparens marknad. En obligatorisk arbetsförmedling, där det är förmedlingen som avgör och arbetsgivaren inte kan vägra att anställa anvisad arbetskraft, skulle göra mycket för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det måste förstås kombineras med aktiva insatser för att skapa fler jobb, liksom med en medvetenhet hos arbetsförmedlingarna. Det är min förhoppning att de övriga partierna skall ompröva sin inställning till obligatorisk arbetsförmedling, när frågan nästa gång kommer upp till avgörande här i kammaren. Det borde man göra, om man menar allvar med sina strävanden att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Vpk har, som jag nämnde, i en motion lagt fram förslag som innebär en satsning på flera arbetstillfällen inom industrin. Jag skall inte gå in i detalj på denna motion i dag, men en punkt förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Det gäller vårt förslag om en nationalisering av dataindustrin och en inriktning på datoriseringen, som innebär att arbetets ställning stärks och fördjupas och att demokratisering av ekonomin gynnas. Just datoriseringen och den inriktning den har i dag är ytterligare en faktor som hotar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Många är de kvinnojobb som riskerar att försvinna, om datoriseringen får fortsätta som hittills. Vad som måste till här är också en aktivare politik från regeringens sida. Rationaliseringar kan vara bra — de pengar man sparar genom rationaliseringar kan användas till många nyttigheter för folkflertalet. Men det får inte vara en blind rationalisering, som enbart ser till enskilda vinstintressen och inte till samhällskonsekvenserna. En sådan rationalisering kommer vi bara att förlora på. Vi får ökad arbetslöshet och ett sämre samhälle över huvud taget. Därför måste enligt vår mening dataindustrin överföras i samhällets ägo, och datoriseringen måste få en samhällsnyttig inriktning. Viktigt i det här sammanhanget är också en övergång till en produktionsbeskattning. Först då kan samhället som helhet dra nytta av rationaliseringar inom industrin. Dessutom måste facket ges ett reellt inflytande över datoriseringen. En facklig vetorätt vid införande av ny teknik skulle enligt vår mening innebära att tekniken inte används i strid med samhällsnyttiga mål och ytterligare försämrar arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Tekniken skulle då i stället vara den stödteknik vi alla anser att den bör vara och sättas in för att stödja en utveckling som är positiv för samhället. Regeringen säger sig ju uppmärksamma de problem som datoriseringen kan innebära för framför allt kvinnorna och deras möjligheter till arbete. I ett interpellationssvar har Ingemar Eliasson utlovat att frågan skall tas upp i den datapolitiska proposition som kommer om någon månad. Jag hyser nu inte någon större förhoppning om att det blir speciellt konkreta förslag som regeringen har att komma med — regeringens hittills förda politik tyder inte på det. Men vi lär få anledning att återkomma i just denna fråga. Rätten till arbete är det viktigaste målet för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. Men nu visar oss erfarenheterna att kvinnor — och framför allt kvinnor med barn — inte har möjligheter att gå in på arbetsmarknaden på de villkor som utformades en gång för länge sedan, då det var vanligast att familjen hade en försörjare — mannen. Kvinnan har under framför allt 1970-talet i allt större utsträckning sökt sig ut på arbetsmarknaden — även under de år hon haft barnomsorgsansvar. I dag är det betydligt vanligare med familjer med två förvärvsarbetande än familjer med en hemarbetande och en förvärvsarbetande. Likaså blir enförsörjarfamiljerna allt vanligare, dvs. en vuxen och ett barn. Att över hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna arbetar deltid, och därmed förmenas rätten till egen försörjning, visar att kvinnan ännu inte har möjlighet att ta ett arbete på lika villkor. Kvinnan har inte samma möjligheter att släppa alla hänsyn och enbart ägna sig åt arbetet. Att arbeta övertid med kort varsel, att ta extra arbete osv., är inte något för de kvinnor som också har ansvar för hem och barn. Som ett led i strävan att komma bort från dessa orättvisor på arbetsmarknaden ser vi i vpk ett genomförande av sextimmarsdagen. Sextimmarsdagen har ett brett stöd — framför allt kvinnoorganisationerna ser den som en angelägen reform, men också de politiska partierna har sextimmarsdagen inskriven i sina program. Det är möjligt att det är för att tysta en intern opinion som exempelvis folkpartiet i ord har uttalat sig för sextimmarsdagen. I handling har man inte stått på barrikaderna när det gällt ett genomförande av reformen. Det skall äga rum någon gång i en obestämd framtid, och sextimmarsdagen framstår mera som en utopi än som en genomförbar reform. I stället kunde vi i går höra folkpartiledaren tala om marginalskattereformen och de möjligheter till extra arbetsinsatser den skulle ge. Män skall arbeta över och extraknäcka — det är vad man får höra av folkpartiledaren, när han uttalar sig spontant och inte har jämställdhetsjusterat sitt anförande. För det är väl inte obekant för Ola Ullsten att extra arbete innebär mindre närvaro i hemmet och därmed än mindre möjligheter att jämställt dela lika på arbetet i hemmet. Från vpk anser vi att vi nu måste påbörja en nedtrappning till sex timmars arbetsdag. Det är en reform som bör genomföras under 1980-talet. Den kommer att få stor betydelse för jämställdheten, och den måste förstås kombineras med aktiva åtgärder för att minska både deltidsoch övertidsarbetet. Enkelt uttryckt måste vi mera dela lika på det tillgängliga arbetet mellan den tillgängliga arbetskraften. Det är inte en reform som går att genomföra över en natt, eller som kan genomföras gnisselfritt utan några som helst problem; det är också vi medvetna om. Men att man skjuter på reformen gör inte problemen mindre eller att reformen tar kortare tid att genomföra. Därför är det viktigt att börja nu — det borde i alla fall alla de inse som på allvar menar att vi skall ha jämställdhet mellan kvinnor och män. Också en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen är viktig för att kvinnan skall kunna ges möjligheter till egen försörjning. Också här har vpk motionerat — som första etappmål vill vi att minst 50 000 platser i daghem och fritidshem skall ha påbörjats senast hösten 1982. Eivor Marklund har vidare i sitt anförande berört de krav vi ställer, och jag vill bara tillägga en sak. Det är troligtvis så att neddragningen i utbyggnaden görs av ekonomiska skäl. För ett år sedan stod här i kammaren i just den allmänpolitiska debatten en ledamot som i sitt anförande visade på hur lönsamt det ur samhällsekonomisk synvinkel är med daghem. Det är ingen förlust för samhället att bygga daghem. Den ledamoten är numera statsråd i tvåpartiregeringen, och jag kan bara beklaga att Karin Ahrland inte funnit gehör för sina synpunkter i den egna regeringskretsen. Fru talman! Jag har i det här anförandet tagit upp de tre viktigaste frågorna för kvinnorna just nu — rätt till arbete, sex timmars arbetsdag och utbyggnad av barnomsorgen. Det återstår nu för övriga partier att ta ställning till våra förslag här i riksdagen och att visa om man arbetar för jämställdhet — inte bara i ord utan också i handling.

Fru talman! Att ha ett arbete innebär en ekonomisk trygghet för individen samtidigt som det skapar självkänsla och social gemenskap. Att få arbeta är att få möjlighet att bidra till en gemensam strävan för en bättre tillvaro. Arbetet är ett sätt att få vara med och ta ansvar, som inte borde berövas någon människa. Rätt utformat blir det en av våra viktigaste källor till tillfredsställelse, till gemenskap med andra människor och till samarbete. Det är därför nödvändigt att vidta olika åtgärder för att den höga sysselsättningsnivån skall kunna bibehållas. Utformningen av den ekonomiska politiken är naturligtvis av avgörande betydelse för våra möjligheter att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Vi måste föra en ekonomisk politik som leder till att nya arbetstillfällen skapas inom tillverkningsindustrin — och då inte minst vid de mindre och medelstora företagen. En positiv utveckling inom tillverkningsindustrin är den bästa garantin för att det skall skapas förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. Genom de åtgärder som ingick i regeringens ekonomiska paket som lades fram vid höstriksdagens öppnande har den svenska industrins konkurrenskraft väsentligt förbättrats. Regeringens budgetförslag innebär både offensiva satsningar för att skapa nya arbetstillfällen och besparingsåtgärder inom den offentliga sektorn. Det är nödvändigt med besparingsåtgärder med tanke på det ekonomiska läget. Men det är också viktigt att noggrant analysera sysselsättningseffekterna av dessa besparingar. Situationen på arbetsmarknaden har tyvärr försämrats under det senaste året. Arbetslösheten har stigit och procentuellt sett ligger vi i dagsläget på ungefär samma nivå som under lågkonjunkturen 1971/72. Arbetslösheten i januari månad 1972 uppgick till 3,5 90. Det finns anledning att påminna socialdemokraterna om detta, eftersom de ofta kritiserar regeringen för att inte vilja värna om sysselsättningen. I jämförelse med andra europeiska länder har vi lyckats bra med att under rådande lågkonjunktur hålla arbetslösheten på den nivå den har. De åtgärder som regeringen föreslagit och vidtagit kombinerade med en konjunkturuppgång bör leda till att sysselsättningsläget kommer att förbättras under andra halvåret 1982. Den grupp som haft och har det allra besvärligast på arbetsmarknaden är ungdomen. Detta hänger delvis samman med att antalet ungdomar är större än någonsin, samtidigt som det råder en fortsatt mycket svag efterfrågan på arbetskraft. Förändringar i samhället har medfört en mer eller mindre permanent ungdomsarbetslöshet. Genom effektiviseringar och krav på högre produktivitet i arbetslivet har många typer av arbeten, som tidigare fungerat som inkörsport till arbetslivet, försvunnit. Det är alltid svårt att bli arbetslös, i vilken ålder man än befinner sig i. Men att sluta skolan och bli vuxen och trots detta förvägras att göra något meningsfullt arbete som är viktigt även för andra kan vara förödande. Därför måste alla tänkbara åtgärder sättas in för att förbättra situationen för de arbetslösa ungdomarna. Vad har då gjorts? Regeringen har ställt betydande medel till förfogande för beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Överenskommelser har träffats mellan arbetsmarknadens parter om löner och övriga förmåner för ungdomsplatser, avsedda för ungdomar som inte fyllt 18 år. Fortfarande har skolan det direkta ansvaret för ungdomar under 18 år. Den träffade överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter bör skapa förutsättningar för ungdomar att få vällovlig arbetslivserfarenhet. Vi vet också att regeringen har tillskjutit 60 milj.kr. för att skapa dessa möjligheter att bereda ungdomar denna arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att förbättra situationen för ungdomarna. Arbetsmarknadspolitiken kan naturligtvis bara vara ett komplement till de ekonomisk-politiska och industripolitiska insatserna, men ett nödvändigt sådant. Under innevarande budgetår har regering och riksdag beviljat drygt 3 miljarder kronor för beredskapsarbeten. AMS har i en framställning i förra veckan begärt ytterligare 160 milj.kr. för att på det sättet åstadkomma möjligheter till en förlängning av vissa pågående beredskapsarbeten och en igångsättning av nya, kortvarigare arbeten. Jag räknar med att regeringen liksom tidigare behandlar framställningen på ett positivt sätt. För nästa budgetår har regeringen föreslagit knappt 2 miljarder för beredskapsarbeten. Beloppet är beräknat efter behovet under ett normalår, dvs. ett konjunkturneutralt år. De bedömningar som görs om sysselsättningsläget framöver innebär att det kan finnas anledning för regeringen att i vanlig ordning återkomma till riksdagen under våren med begäran om tilläggsanslag eller att utnyttja finansfullmakten. Det är viktigt att besked kan lämnas så tidigt som möjligt för att arbetsmarknadsverket skall ha möjlighet att planera insatserna på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Byggnadsverksamheten spelar en stor roll när det gäller sysselsättningen. Realistiskt måste vi räkna med ett minskat bostadsbyggande under de närmaste åren. Därför är det viktigt att man tar fram och tidigarelägger välbehövliga offentliga investeringar. Och även på detta område är det angeläget att regeringen ger besked så fort som möjligt så att planering och igångsättning beträffande dessa investeringar kan ske så att arbetstillfällen skapas när behovet är som störst. Sten Svensson berörde i sitt anförande den framtida regionalpolitikens inriktning. I en hel del avseenden har vi tydligen samma uppfattning. Men jag kan inte ställa mig bakom Sten Svenssons yttrande om att större delen av de selektiva medlen skulle kunna avskaffas till förmån för generella åtgärder. Min uppfattning är att vi även i framtiden behöver både selektiva och generella åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns i olika regioner. Avslutningsvis, fru talman: Det finns ändå anledning att se positivt på framtiden och inte stämma in i de klagovisor som på olika sätt försöker svartmåla framtiden. Vi har förmånen att leva i ett land med mycket hög levnadsstandard i jämförelse med de flesta andra länder. De problem vi f. n. brottas med är av övergående natur. Därför gäller det att vi gemensamt bör hjälpas åt för att finna konstruktiva lösningar och inte beskylla varandra för att inte mena allvar med våra ambitioner att slå vakt om den fulla sysselsättningen. Att kunna hålla arbetslösheten på lägsta möjliga nivå är för oss i centern en av de mest angelägna frågorna.
Fru talman! Med anledning av Arne Franssons kommentar vill jag fråga om Arne Fransson ändå inte kan tänka sig att arbeta för målsättningen att bedriva en långsiktig ekonomisk politik som syftar till att man över huvud taget inte behöver använda sig av subventioner och selektiva styrmedel. Kan Arne Fransson svara ja eller nej på den principfrågan?
Fru talman! Det är självklart att det är viktigt och angeläget att föra en sådan ekonomisk politik att grundförutsättningarna skapas. Men för att komma till rätta med de regionala obalanser som förekommer i vårt land tror jag ändå att det även framöver — oavsett hur bra ekonomisk politik som förs — kommer att krävas att man i olika sammanhang sätter in regionalpolitiska insatser för att klara sysselsättningen och därmed medverka till att vissa regioner inte avfolkas ytterligare.
Fru talman! Då konstaterar jag att vi moderater på ett mer kraftfullt sätt vill sätta in sådana åtgärder, så att vi snabbare än Arne Fransson och hans parti kan avveckla de selektiva styrmedlen och subventionerna.
Fru talman! Jag tror inte att man kan uttala sig om huruvida en avveckling av de selektiva insatserna skall ske om fem eller tio år. Vad som är viktigt — det vill jag slå fast — är att vi skapar sådana förutsättningar med den ekonomiska politiken, kompletterad med regionalpolitiken, att vi kan bibehålla den sysselsättning och den befolkningsmängd i olika regioner som vi har i dag. Jag tror att det är på det sättet vi kan göra den största insatsen för att människor skall bli tillfredställda och kunna bo kvar i sin hembygd och ha någonting att syssla med.

Fru talman! 1976 upphörde reformeringen av arbetslivet. I stället har Fälldin-regeringarna stilla och lugnt förberett avrustningen av den lagstiftning som tillkom i början av 1970-talet. Att vi inte har ett medbestämmandeavtal på den privata arbetsmarknaden är naturligtvis en följd av att SAF vet att den borgerliga regeringen inte gör något för att trycka på. Att statsrådet Eliasson skulle lägga fram något förslag för att påskynda ett avtal är uteslutet. Jag är alldeles övertygad om att om vi haft en socialdemokratisk regering hade vi inte behövt denna diskussion. SAF hade inte haft något att vinna på att vägra att ge löntagarna ett rimligt avtal. Lagstiftning hade då fått tillgripas för att fullfölja MBL-tanken. Ser man på regeringens hantering av förtroendemannalagen är situationen densamma. Regeringen har haft allt det underlag som behövs för att komma med förslag till reformer, men detta har inte skett. Nya arbetsrättskommitténs förslag gör ingen nytta i en byrålåda på arbetsmarknadsdepartementet. Hanteringen av kommitténs förslag är avslöjande för intresset från regeringens sida. För folkpartister måste det vara generande, med tanke på hur folkpartiet tog åt sig äran av den socialdemokratiska regeringens aktiviteter på detta område. När sedan arbetsmarknadsdepartementet kom i folkpartihänder blev det tvärstopp. Ett exempel på agerande från borgarpartierna som är avslöjande är den beslutade översynen av de offentliganställdas medbestämmande. Det finns ingen som helst anledning att göra någon ändring eller ingrepp i den nuvarande lagstiftningen. Vi har den särskilda nämnden som övervakar gränsdragningar mot den politiska demokratin, och den har inte arbetat sig trött. Klart är att de offentliganställda — när borgarna har majoritet i riksdagen — har anledning att betrakta framtiden på medbestämmandeområdet med osäkerhet. Fru talman! Vi kommer om några veckor att behandla lagen om anställningsskydd. Det förslaget från regeringen är ett renodlat arbetsgivarförslag. Det finns inte en enda facklig organisation som har annat än negativa omdömen om center-folkpartiförslaget.

Det verkar som om Sten Svensson har läst litet av de utredningar som den kommitté som arbetar med detta haft tillgång till. Det finns nämligen ingenting där som säger att detta skulle ge ett enda nytt jobb. Att det är en allmän uppfattning från fackligt håll att propositionen om anställningsskyddet är en av SAF beställd lag är klart. Låt mig säga några ord om det aviserade förslaget till besparing på statens bidrag till arbetslöshetskassorna. Att den borgerliga regeringen inte har lyssnat på de arbetslösas företrädare är klart. Sedan 1976 har arbetslöshetskassorna inte fått gehör för de rättmätiga kraven på kompensation till de arbetslösa. Ingemar Eliasson försökte vid sitt besök här i kammaren för en stund sedan säga att det var socialdemokraterna som i regeringsställning hade urholkat arbetslöshetsersättningen. Det är fel, och det var ett rått försök att skylla ifrån sig. Förhållandet är följande: 1976 begärde Arbetslöshetskassornas samorganisation en höjning av högsta dagpenningklassen från 130 till 160 kr. Beslutet fattade riksdagen året därpå. 1978 krävde A-kassorna en höjning av dagpenningen till 200 kr. — det blev 180 kr. Året därefter krävde man 210 kr. — det blev 195 kr. En begäran om 230 kr. lades, som någon talare sade här förut, i arbetsmarknadsministerns skrivbordslåda. Situationen är i dag den, att vi har en högsta dagpenningklass på 210 kr. Det motsvarar ungefär 25 kr. i timmen, och det är naturligtvis väldigt svårt att klara sig på. Jag vill citera ordföranden i Arbetslöshetskassornas samorganisation Alf Gunnar Svan i ett anförande som han höll vid kassornas föreståndarkonferens den 29 januari i år: ”Vi har försökt med uppvaktningar till arbetsmarknadsdepartementet, till de borgerliga riksdagsgrupperna. Men inget har hjälpt. Jag börjar tro att de borgerliga företrädarna i regering och riksdag betraktar arbetslösa som andra klassens medborgare. På något sätt skall de svältas till arbeten som ej finns.” Det förslag till ändrat bidragssystem som har varit ute på remiss är ett aktstycke helt värdigt denna regering. Förslaget innebär att en större del av kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen övervältras på A-kassornas medlemmar. Om regeringens förslag går igenom kommer många A-kassor inte att kunna behålla nuvarande dagpenning. Förslaget är fackföreningsfientligt. Många förbund kommer att stå inför valet att försämra den fackliga verksamheten eller sänka ersättningen till de arbetslösa. I en tid av stor arbetslöshet har regeringen fräckheten att komma med förslag om försämringar för dem som drabbas av arbetslöshet. Några ord om sjukförsäkringen. Regeringen har, innan något förslag är lagt, spritt rykten som gjort människor förskräckta. Ena dagen skall regeringen lagstifta mot rätten att teckna avtal mellan arbetsmarknadens parter eller se till att karensdagarna skall gälla endast för privatanställda LO-medlemmar. Jag skall citera ur SIF:s öppna brev till riksdagsledamöterna: ”Oberoende av om regeringen väljer att gå till riksdagen med sitt förslag eller försöker uppnå sitt syfte genom att sätta press på arbetsmarknadens parter, skulle vi uppfatta ett sådant agerande som provokativt mot Sveriges löntagare och deras fackliga organisationer. I detta sammanhang vill vi påminna om att ingen ledamot av den statliga sjukpenningkommittén ville ha den lagstiftning som regeringen nu tycks förbereda. SIF:s förbundsstyrelse noterar de rykten som antytt att regeringen har för avsikt att inte bara införa ytterligare karensdagar utan också hindra parterna på arbetsmarknaden att i avtal reglera ersättningen vid sjukdom utöver den ersättning som utgår från Försäkringskassan. Om dessa idéer förverkligas är det första gången i modern tid som en svensk regering och riksdag griper in i arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt. Svenska Industritjänstemannaförbundets förbundsstyrelse vädjar till det svenska folkets representanter att avvisa alla sådana förslag som kommer att uppfattas som en utmaning mot det arbetande folket och deras fackliga organisationer.” Till sist, fru talman, några ord om sysselsättningsfrågorna och då speciellt om bristen på arbete för byggnadsarbetare. Vi har f. n. en arbetslöshet på ca 12 96 av byggnadsarbetarna. Det gör i absoluta tal ca 13 000 människor. Denna arbetslöshet är inget nytt. Vi har över 200 man som har utförsäkrats från A-kassan. Vad detta innebär är svårt för alla som har arbete att begripa. När utförsäkringen är ett faktum kvarstår endast socialbyrån. I folkpartiets Sverige tvingas en arbetslös arbetare att gå till socialbyrån i stället för till jobbet. Jag tror att det av och till är nödvändigt att klä av procentsatser till vad som händer den enskilda människan, när riksdagen tar felaktiga beslut. Vi fick häromdagen nya rapporter. Bostadsbyggandet kommer under detta år att minska med ca 10 000 lägenheter. Detta gör att arbetslösheten bland byggnadsarbetare ytterligare kommer att öka. Prognoserna är dystra. Nästa vinter ser ut att bli ännu värre än denna. Dessutom är det här dyrt för samhället. Man kan genom att studera utbetalningarna från arbetslöshetskassan följa den dystra utvecklingen. Jag tar som exempel veckorna 1-5 för år 1980-1982. 1980 betalade Byggnads arbetslöshetskassa ut 23 772 000 kr. 1981 var utbetalningen 29 218 000. Under 1982 har utbetalningarna varit 69 804 000 kr. Den politik som f. n. förs inom byggsektorn — eller snarare den brist på politik som råder — är riskabel. Vad som händer är att byggandets produktionsresurser håller på att äventyras. Både de yrkeskunniga byggnadsarbetarna och byggmaterialindustrin är svåra att få tillbaka om de försvinner. Det lät litet väl dilettantmässigt när arbetsmarknadsministern i TV i förrgår meddelade att han inom departementet skulle tillsätta en arbetsgrupp som skulle titta på problemen. Medan gräset gror dör kon! Förhoppningsvis slipper arbetsmarknadsministern detta problem om ett antal månader, men genom sin passivitet och brist på vilja att göra något har regeringen klar skuld till den massarbetslöshet som f.n. råder bland byggnadsarbetarna.

Fru talman! Lars Ulander gjorde ett påpekande till mig beträffande anställningsskyddslagen, och han ansträngde sig— liksom övriga talare hittills i debatten har gjort — att misstänkliggöra de förslag som vi har begärt skall läggas fram på det här området. Vi har nämligen menat att ett sätt att få ned ungdomsarbetslösheten är att göra det lättare för dem som är utan arbete att genom provanställning etc. slussas in på den reguljära arbetsmarknaden. De s.k. Åmanlagarna har ju medfört att trösklarna mot arbetsmarknaden, för dem som står utanför, har blivit allt högre med tiden. Nu säger Lars Ulander att det i flertalet fall finns avtal som reglerar frågor om provanställning. Men varför då inte ändra lagen, så att alla får chansen att provanställa? Sedan gjorde jag också påpekandet att en sådan här ändring i anställningsskyddslagen inte innebär så stora förändringar i sig. Jag vidhåller det påpekandet! Men det är, Lars Ulander, absolut nödvändigt att ta detta steg. Denna och ett flertal andra åtgärder som jag har pekat på i mitt anförande är viktiga pusselbitar i detta mönster, och ett genomförande av dem kommer att leda fram till ökade möjligheter att slussa in ungdomar i första hand i industrin men också i det övriga arbetslivet. Jag pekade på problemet med höga minimilöner, jag pekade på skolans funktionssätt och skolans yrkesförberedelser. Jag framhöll inte minst det angelägna i att vi bedriver en generellt verkande ekonomisk politik som lägger grunden till ett bättre konkurrensläge. Löser vi inte de problemen kan vi inte räkna med någon effekt av de övriga insatser som jag har pekat
Fru talman! Lars Ulander sade i sitt anförande att regeringens politik skulle leda till massarbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Så är inte fallet, även om situationen är besvärlig. Statistiken över antalet arbetslösa byggnadsarbetare från december månad 1981 anger siffran 12 888. Det finns anledning att påminna Lars Ulander om förhållandena 1971. Tittar man på uppgifterna för december månad 1971, då vi också hade en besvärlig lågkonjunktur, finner man att antalet arbetslösa byggnadsarbetare låg på 13 646. Jag tycker att det finns anledning för Lars Ulander, när han gör den här beskrivningen, att inte ta till för stora ord. Situationen 1971 — då socialdemokraterna satt i regeringsställning — var ju ännu besvärligare för byggnadsarbetarna än vad den är i dag. Sedan några ord när det gäller medbestämmandelagen. Jag tillhör dem som beklagar att man inte kunnat träffa något avtal på den privata sektorn. Men medbestämmandelagen är en ramlagstiftning, och avsikten var att arbetsmarknadens parter skulle träffa överenskommelser. Jag hoppas att så skall bli fallet, för jag tror det är väldigt värdefullt. Lars Ulanders uppfattning i dag är tydligen att om det skulle ha varit en socialdemokratisk regering under de senaste åren, skulle man ha gått in med ytterligare detaljlagstiftning på MBL-området. Det tror jag vore mycket olyckligt. Jag tycker att man skall överlåta det här förtroendet till arbetsmarknadens parter, att själva träffa överenskommelse på detta område. Allra sist vill jag säga när det gäller de offentliganställdas inflytande att det är viktigt att man gör den här översynen och klarlägger gränsdragningen mellan den politiska demokratin och det inflytande som de anställda skall ha. Det är många framstående socialdemokrater, och då bl.a. företrädarna för Landstingsförbundet och Kommunförbundet, som har exakt samma uppfattning som den som kom till uttryck i det riksdagsbeslut som togs i slutet av förra året.
Fru talman! Till Sten Svensson: Jag tror att det är klokt att säga att det här inte kommer att ge några som helst ungdomar arbete. Men jag förstår i och för sig Sten Svenssons situation och hans vilja i detta sammanhang. Moderaterna har ju icke vid något tillfälle haft något som helst intresse av att vi skall få en lagstiftning på arbetslivets område som skall gynna arbetsta garna. Varför skulle man ha det just vid det här tillfället? Det vore bättre om man sade detta, därför att när det gäller den andra delen är vi överens. Det här kommer inte att ge några ungdomar jobb. Vi har gjort de undersökningar som har krävts i den utredning som föregick framläggandet av detta lagförslag. Klart är som sagt att det ur de utredningarna inte kan utläsas att man kan få ett enda ytterligare jobb för några ungdomar. Skälet till det här är att Per Ahlmark i Älvsjö för ett antal år sedan lovade arbetsgivarna att han skulle se till att man skulle försämra den här lagstiftningen. Det har alltså den borgerliga regeringen nu också sett till att man gör. Sedan får jag säga till Arne Fransson: Det verkar på något sätt som om det finns en jätteambition hos de borgerliga partierna att slå rekord i arbetslöshet. Man säger att det inte är så farligt i år — det är ingenting att tala om, för det var värre då och då. Vi har 12 26 av byggnadsarbetarna arbetslösa. Vilket procenttal skall Arne Fransson ha för att vara nöjd och för att kunna säga att det här är fråga om en massarbetslöshet? Det verkar nästan som om Arne Fransson skulle slåss för att vi skulle hamna i samma situation totalt sett som i Thatchers England. Jag vill säga att det för Arne Franssons del kanske skulle vara klokare att föra en positiv diskussion. Ta Jönköpings län. Vad händer där? Ja, det är ju en katastrof mer eller mindre inom byggnadsmaterialindustrin, inom småhusindustrin och möbelindustrin. Varför då? Jo, helt enkelt därför att regeringen hanterar byggenskapen på ett sätt som gör att vi över huvud taget inte kommer på fötter. Därför borde det vara rimligt, eftersom Arne Fransson kommer från detlänet, att han i stället för att försöka snacka bort sysselsättningen försökte slåss för den. Sedan gäller det frågan om socialdemokraterna skulle vilja ha detaljlagstiftning om medbestämmandelagen. Ja, det skall man ha i den utsträckning som krävs för att man skall få lagen att fungera. Om arbetsgivarna på den privata sidan — det gäller enbart den privata sidan, för på alla andra områden har vi medbestämmandeavtal — vägrar att följa avtalet, är det klart att man skall gå in med lagstiftning.
Fru talman! Vilka är det som gynnas av trygghetslagarna? Ja, det är uppenbarligen de som redan har arbete. Deras skydd har man förstärkt genom den anställningsskyddslag som vi har i dag. Men de som har råkat illa ut är de arbetslösa. Det är de som i högre grad skall gynnas genom de ändringar i lagstiftningen som vi begär. Vi skall alltså sänka tröskeln till arbetsmarknaden genom de här åtgärderna. Sedan har jag sagt — och det vidhåller jag — att det är viktigt att man också sätter in en lång rad åtgärder över hela fältet. Man skall inte bara nöja sig med de här initiativen. Avsikten med mina påpekanden var att man måste samordna över hela arbetsmarknaden och över hela det ekonomisk-politiska området. Strategin syftar till att man på alla områden underlättar för ungdomarna att slussas in i arbetslivet, och då i synnerhet inom den konkurrensutsatta industrin.
Fru talman! Vi har självklart inga ambitioner att slå rekord i arbetslöshet — detär fjärran från den uppfattning som vårt parti har. Vad jag ville säga i mitt förra inlägg var att jag tycker att Lars Ulander i rättvisans namn kunde ha nämnt i sitt huvudanförande att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna under lågkonjunkturen 1971/72 låg på samma nivå som den gör i dag. Den siffran går det inte att komma ifrån, och man skall inte blanda bort korten på det sätt som Lars Ulander försökte göra. Jag är fullt medveten om — och det sade jag också — att bekymren är stora inom den här branschen. Vad jag tror är nödvändigt, och jag hoppas få stöd härför av Lars Ulander under vårriksdagen, är att vi skall öka våra satsningar på exportsidan när det gäller träbranschen i största allmänhet. Vi skall ge litet generösare exportstöd än vad det finns möjligheter till i dag. Vi har goda förutsättningar att konkurrera och finna avsättning för bl.a. monteringsfärdiga trähus, om trähusfabrikerna får det ytterligare stöd som krävs för de marknadsföringsinsatser som erfordras för att få ett fotfäste bl.a.på den europeiska marknaden. Vi är av den uppfattningen att det är viktigt att bibehålla byggnadsindustrin, men vi måste ändå vara realistiska och konstatera att det blir ett något lägre bostadsbyggande i Sverige under de närmaste åren. I t.ex. Jönköpings län finns det i dag ca 1 400 tomma lägenheter. Det kan man trots allt inte bortse från. Sedan sade Lars Ulander att vi från centerns sida skulle vara anhängare av den politik som Margaret Thatcher driver i England. Självklart är vi inte det, och vi ställer heller inte upp på den politik som förs i det socialistiska Frankrike med den stora arbetslöshet som råder där.
Fru talman! Det är klart, Sten Svensson, att trygghetslagstiftningen ger trygghet åt dem som har anställning. Det förslag som ligger och som vi skall behandla den 24 februari har inte stöd från någon facklig organisation. Det är rätt typiskt att den här regeringen alltid lägger fram sådana förslag att den kommer i kollision med de fackliga organisationerna. Jag tycker att Arne Fransson för ett underligt resonemang. Han säger att nu är 12 70 av byggnadsarbetarna arbetslösa — förmodligen är det fler, eftersom detta är en gammal siffra. Vad de får som tröst från en ledamot av riksdagen som tillhör ett av regeringspartierna är att 1971/72 var det värre. Det är egentligen upprörande. Gå hem till människorna i träindustrin i Jönköping när de blir av med sina jobb och säg till dem att det var värre 1971/72! Då hade vi dock en mycket ljusare situation än vi har i dag, därför att då bedrevs en politik med vilja att se till att vi skulle klara sysselsättningen. Bostadsbyggandet kommer förmodligen att bli ännu lägre om ni får fortsätta i regeringsställning. För vad kommer ni att göra? Jo, ni kommer att se till att det blir ännu svårare för människorna att hyra de bostäder som produceras, därför att de kommer inte att ha råd med det. Det är bara att plocka bort ytterligare bostadsbidrag. Då kan ni kanske avskaffa byggnadsarbetarkåren, om det är det som ni är ute efter.

Fru talman! Arbetsmarknadsoch sysselsättningsfrågorna har ganska naturligt intagit en central roll i den allmänpolitiska debatt som nu pågått i över 15 timmar här i kammaren. Det är naturligt av flera skäl: 1. Endast genom produktiva arbetsinsatser skapar vi nya resurser för att betala vår överkonsumtion och våra skuldräntor till utlandet. 2. Tillgång till ett meningsfullt arbete är en politisk målsättning som omfattas av samtliga partier och som har hög prioritet. Det vore konstruktivt att utifrån en analys av bristerna och svagheterna i och orsakerna till dagens situation föra fram förslag som tar sikte på att utan skygglappar föreslå åtgärder i syfte att frigöra arbetsvilja, skaparglädje och framtidstro i vårt land. Låt mig ändå säga, fru talman, att man när man lyssnat till Lars Ulanders försök till analys av dagsläget börjar tvivla på möjligheterna att här i kammaren — åtminstone med Lars Ulander — föra en diskussion på grundval av en någorlunda objektiv analys av förutsättningarna. Det är enligt min mening också nödvändigt att vi politiker på allvar ställer frågan, om vårt samhälle har blivit alltför komplicerat genom olika samhällssektorers snabbt växande normoch regelsystem — så komplicerat, att vi som beslutsfattare inte förmår överblicka och påverka helheten och att enskilda, ofta kreativa, människor upplever regelsystemen som hinder i en utveckling av idéer och nya projekt på olika områden. Ien tid då vi alla intensivt efterlyser nya affärsidéer, projekt som kan skapa jobb och nya företag, upplever bevisligen en stor grupp av våra mest kreativa människor, som exempelvis uppfinnare, konstruktörer och småföretagare, vårt samhälle med alla dess regler, förbud, normer och föreskrifter som fullständigt hämmande på skaparglädjen och viljan att utveckla och förbättra. Debatten om löntagarfonder förändrar inte denna känsla av osäkerhet inför framtiden. Ett brev —- även ett från herr Feldt — kan betyda mycket, men flertalet småföretagare får, med rätt eller orätt, en känsla av att vargen förklädd till Rödluvans mormor har skickat en vänlig hälsning. Arbetsmarknadsutskottet besökte förra veckan Småland och då bl.a. Gnosjö — en av småföretagsamhetens många pärlor i det ljusa och vackra Småland. För ett utskott som ofta gästar län och kommuner med stora sysselsättningsproblem känns det befriande att få uppleva klimatet i västra Småland, där problemen ofta blir det möjligas konst och alltid utgör en utmaning till att finna en enkel lösning. Gång på gång återkommer hos dessa småföretagare och kommunalmän uttrycket ”Det måste ju finnas en enklare lösning, som ger mer och kostar mindre — dessutom med mindre administration och byråkrati”. Det är självfallet en utopi att göra hela Sverige till ett Gnosjö-Anderstorp, även om det vore en nåd att stilla bedja om. Men vi politiker har mycket att lära av det klimat som råder där och som skapat ett gediget välstånd för människorna. Just förmågan att på ett enkelt, många gånger okonventionellt sätt lösa problem har varit styrkan och vägen till framgång. Fru talman! Det är naturligt att man i småföretagarkretsar med stort intresse emotser den s.k. småföretagspropositionen, som om några veckor läggs på riksdagens bord. Med tanke på den inlevelse och känsla som ledande regeringsföreträdare talat med när det gällt mindre företags stora betydelse, behov av riskvilligt kapital, problem vid generationsskiften etc. bör man med rätta kunna ha klart uttalade förväntningar på rejäla och konstruktiva förslag i propositionen. Över huvud taget har man anledning att förvänta sig att utbildningsfrågorna i småföretagen ägnas litet mer av genomtänkt helhetssyn än den som nu redovisas i årets budgetproposition. I denna drar exempelvis industriministern in anslaget för utbildningsverksamheten vid de regionala utbildningsenheterna, trots att dessa pengar till stor del har använts för att med kraft stimulera kursverksamheten kring ämnet ”Att starta eget” — kurser som varit mycket välbesökta och avsatt resultat i form av nya företag. Vidare har pengar gått till utbildning som rör produktutveckling och marknadsföring, inte minst export. Varför denna njugghet? Jo, utlokaliseringen av SIFU till Borås — detta märkliga och föga genomtänkta beslut — kostar 10 milj.kr. mer per år i hyresoch administrationskostnad jämfört med vad som är fallet på nuvarande lokaliseringsort. Vidare kan det finnas anledning att fundera över hur länge det skall dröja innan statsmakternas intresse för småföretagen och dessa företags stora betydelse för sysselsättning och regional utveckling skall avsätta några rejäla spår i vårt utbildningssystem på högskolenivå. Än så länge domineras den företagsekonomiska utbildningen vid våra högskolor av exempel från de stora företagens värld. Trots ett klart uttalat intresse från de mindre företagens organisationers sida satsar regeringen via utbildningsväsendet otroligt litet på högre småföretagsutbildning och forskning vid högskolorna. Trots denna relativa njugghet har vid Växjö högskola utvecklats en omfattande småföretagsutbildning och därtill hörande forskning. Utan tvivel betraktas Växjö högskola i dag som centrum för den växande småföretagsforskningen och utbildningen — en naturlig utveckling mot bakgrund av Under senare år har flera motioner väckts som uttrycker en önskan om att från statsmakternas sida markera småföretagsamhetens stora betydelse genom ökade utbildningsoch forskningsresurser. Till årets riksmöte har i en småländsk flerpartimotion framförts förslaget om att inrätta ett institut för småföretagsutveckling i Växjö. Det vore onekligen till gagn för småföretagsamheten och därmed för svenskt näringsliv om ett sådant forskningsinstitut kunde tillskapas — det borde inom budgetramen för småföretagspropositionen vara av intresse att göra en sådan produktiv framtidssatsning i småföretagsforskning, som en spjutspets mot framtiden. Fru talman! I det här landet har vi inte råd att i dagsläget spilla bort de kreativa, ofta litet udda människorna, som utan tvivel känner olust och ovilja mot byråkratins ständiga triumfer. Dessa människor resignerar i stället för att utveckla nytt och ge jobb, och dessa människor finns förvisso inte bara i Småland utan överallt i vårt avlånga land.

Flera av dessa förslag innebär ett rejält nytänkande inom näringsoch arbetsmarknadspolitiken, vilket enligt vår uppfattning är nödvändigt för att klara 1980-talets problem, som vi själva måste lösa. Fru talman! Det vore en smula överdrivet att påstå att alla smålänningar är moderater, men i typiska småföretagstrakter har man alltid varit öppen för nya okonventionella förslag och lösningar, om man övertygats om att de gamla inte visat sig tillräckligt effektiva. Kanske är det ett utslag av småländskt förnuft och vilja att överleva och förkovra sig — men ack, så lärorikt för beslutsfattare som kört fast i sina hjulspår och som nu i valrörelsen med fång av röda rosor skall övertyga menigheten om fondekonomins förträfflighet som stimulansmedicin för ett Sverige som verkligen både vill och kan arbeta sig ur dagens bekymmersamma situation. Men då måste politikerna verkligen skapa de rätta förutsättningarna genom att avbyråkratisera, förenkla i normoch regelsystem, göra det lönsamt att arbeta samt frigöra alla de kreativa, nyskapande krafter som finns i det här landet. För dessa människor ligger i framtiden en möjlighet och en utmaning — men i ett fondsocialistiskt Sverige ser de ett hot mot vårt framtida välstånd.

Fru talman! Socialdemokratin hävdar att arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Menii det borgerliga Sverige har vi blivit så fattiga att vi inte längre har råd att arbeta. Arbetsmarknaden är på väg att klappa ihop. Regeringen står på åskådarplats, helt förlamad. Regeringen förmår inte längre försvara sina dumheter, det har gårdagens och dagens debatt visat. Dagens arbetsmarknad, men framför allt framtidens arbetsmarknad, inger för LO-kollektivet stor oro. Bristen på offensiva satsningar från regeringens sida har gjort att LO-medlemmarna och deras familjer har stora bekymmer. Framtidens arbetsmarknad är som att höra en dålig rapport från börsen. Börsnoteringarna kunde låta ungefär som följer: Orsak: regeringen stöttar inte branschens krav om inrättande av ett branschregister. Medlemsantalet inom Träindustriarbetareförbundet beräknas minska genom korttidsveckor, permitteringar och avskedanden. Orsak: den låga nivån på byggandet inom Sverige och uteblivna exportsatsningar. Medlemmarna inom Byggnads upplever f. n. en mycket stor arbetslöshet. Orsak: för lågt bostadsbyggande och låga industriinvesteringar. Orsak: regeringens minskade statsbidrag till kommunerna vilket får effekter på bl.a. skolområdet, barnomsorgen och åldringsvården. Orsak: regeringen har gett upp kravet på en 30-procentig tillverkning inom landet och ursprungsmärkning samt kronpåslag inom detaljhandeln. Fru talman! Denna arbetsmarknadsbörs kunde göras längre, men någon uppgång syns inte till. Inte ens ett litet ljus i den långa tunneln. Regeringen har i sin budgetproposition som lades fram i januari ingen framtidstro. Men, fru talman, det finns partimotioner från socialdemokraterna på område efter område. Dessa tar sikte på att trygga framtidens arbete och välstånd. Enligt socialdemokratisk uppfattning har näringspolitiken en dubbel uppgift. Den skall å ena sidan stimulera ett effektivt utnyttjande av resurserna och utveckling av ny konkurrenskraftig industriproduktion. Den skall å andra sidan säkerställa att den nödvändiga omvandlingsprocessen genomförs i former som är godtagbara från sociala och regionala synpunkter. För att undvika att denna dubbla uppgift leder till svårlösta målkonflikter inför de industripolitiska besluten krävs en god handlingsberedskap. Utan en betydande framförhållning hamnar man lätt i situationer där handlingsfriheten är snävt begränsad och där man vid beslutet endast har att välja på att tillgodose antingen effektivitetsmål eller sociala mål. Med en industripolitisk planering, inriktad på flexibilitet och handlingsberedskap, har man helt andra möjligheter att fatta beslut som uppfyller både ekonomiska och sociala krav. Men den näringspolitiska planeringen har inte enbart till uppgift att stärka handlingsberedskapen. Den skall också vara ett medel för en ökad samverkan mellan samhället, de anställda och företagen i arbetet för att utveckla det svenska näringslivet. Planeringsprocessen skall utgöra en fortlöpande diskussion där olika parters önskemål och förslag förs fram och prövas. Ur den processen skall samhällets näringspolitiska insatser växa fram. Vår politik innebär en förstärkt efterfrågan på hemmamarknaden som en direkt följd av den investeringsoffensiven. Satsningarna på energiområdet, transportområdet, i byggandet osv. innebär ökade leveranser för den svenska industrin. Samtidigt ger satsningen på investeringar en ökad effektivitet inom industrin och också på andra områden, exempelvis inom transportsektorn. Det leder också till ökad internationell konkurrenskraft. En annan grundsyn i vår politik för att stimulera industrins förnyelse är olika åtgärder för att säkerställa att strukturomvandlingen genomförs i socialt godtagbara former. Insatserna har också till syfte att underlätta rekryteringen av arbetskraft till industrin och att undvika att strukturomvandlingsprocessen leder till en utslagning av arbetskraft. Vi har ifrån socialdemokratisk sida i samförstånd med Landsorganisationen vid upprepade tillfällen krävt att en särskild strukturoch utvecklingsfond skall inrättas. Fondens uppgift skall vara att förbättra företagens försörjning med riskkapital. Den skall också kunna spela en viktig roll i samband med strukturförändringar inom näringslivet, bl.a. som ett instrument för att åstadkomma den expansion på områden med utvecklingsmöjligheter som är nödvändig för att strukturförändringarna skall kunna genomföras på ett socialt rimligt sätt. Den statliga företagssektorn har under de olika borgerliga regeringarna tilldelats en defensiv uppgift i industripolitiken, och de statliga företagen har sackat efter i utvecklingen. Under den senaste tiden har framkommit uppgifter som tyder på att en utbrytning och privatisering av de vinstgivande företagen inom Statsföretagsgruppen är förestående. En sådan åtgärd skulle innebära att samhället förlorade ett av de viktigaste vapnen i den industripolitiska satsningen från socialdemokratisk sida. Förändringen skulle försvåra för Statsföretag att rekrytera kvalificerad personal. Förutsättningarna för att utveckla Statsföretagsgruppen till en slagkraftig koncern skulle då ryckas undan. Vi socialdemokrater menar att de statliga företagen måste vara ett aktivt medel i industripolitiken, ett instrument som statsmakterna kan utnyttja för att påverka strukturutvecklingen som helhet i enskilda branscher, ett instrument för att föra ut stimulanser till den svenska industrin — exempelvis på upphandlingsoch utrustningsområdet. I budgetpropositionen föreslår nu regeringen ett anslag på 20 milj.kr. till statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet, s.k. hemmamatchning. Sådant stöd kan utgå då konkurrerande utländska företag på grund av utländskt kreditstöd erbjuder särskilt förmånliga kreditvillkor. Anslaget tas emellertid endast upp för att täcka kostnader som uppstått på grund av tidigare åtaganden. Regeringen föreslår att systemet med hemmamatchning upphör senast den 30 juni 1982. Industriministern säger att motiven för detta förslag är två. Dels anses ingångna och förväntade internationella överenskommelser om begränsning av kreditkonkurrensen ta bort behovet av ifrågavarande stöd för det svenska näringslivet, dels menar man sig uppnå besparingseffekter genom att stödformen upphör. Det är inte svårt att inse att dessa motiv är motstridiga. Antingen behövs stödformen. Den drar då kostnader i form av budgetmedel. Dessa medel kan inbesparas, om man inte vill tillgodose föreliggande behov. Eller också behövs stödet inte. Då drar det heller inga kostnader och aktualiserar därmed inga besparingar. Från socialdemokratisk sida välkomnar vi att riskerna för snedvridande kreditkonkurrens minskas genom nya internationella överenskommelser. Dessa risker har emellertid inte en gång för alla undanröjts. En viktig roll spelar här den svåröverblickbara internationella ränteutvecklingen. Det skulle därför vara möjligt att ha kvar stödet tills man har fått ett klarläggande av huruvida det finns behov av ett sådant eller inte. Vi begär därför i en motion till årets riksmöte att riksdagen uttalar att systemet med hemmamatchning skall finnas kvar. Det finns samtidigt anledning att se över dessa regler. Som tidigare har påtalats har dessa förorsakat problem. Regeringen bör få i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till ändringar, som också undanröjer begränsningarna i det nuvarande stödet. Med detta, fru talman, har jag endast hunnit med att på några få punkter redovisa vår politik för framtiden. Inför kommande utskottsbehandlingar är det naturligtvis vår förhoppning att motionernas innehåll kommer att diskuteras och noggrant prövas och inte bara voteras bort. När det gäller hemmamatchningsstödet — jag ser att Johan Olsson befinner sig i kammaren —- vore det värdefullt att få en förklaring till regeringens handlande i denna för metallindustrin och hela verkstadsindustrin så viktiga fråga.
Fru talman! Birgitta Johansson och jag sitter båda i näringsutskottet. Det är därför naturligt att vi behandlar näringspolitiska frågor och företagsamheten — då i hög grad med den målsättningen att vi skall trygga sysselsättningen och ge så många som möjligt det jobb som de efterfrågar. Beträffande den fråga som Birgitta Johansson ställde allra sist angående hemmamatchningen kan jag inte ange något annat motiv än det hon själv angav, nämligen att stödet haft vissa brister. Av bl.a. samhällsekonomiska besparingsskäl har man tagit bort det. Jag vill glädja Birgitta Johansson med att säga att även vi anser det bekymmersamt att ta bort detta stöd. Vi har därför tagit upp denna fråga i en motion. Det kan alltså bli tillfälle till överläggningar om denna sak. Det har bl.a. sagts att en anledning är att man har sänkt räntan för det exportstöd som i övrigt utgår. Det har även sagts att man har på gång överläggningar mellan de nordiska länderna, som skulle undanröja ojämnheten i handelsutbytet mellan dessa länder. Dessa saker får vi säkert anledning att diskutera. Vi från centern har sagt att man bör hjälpa de mindre företagen, om man skall fortsätta med det nuvarande systemet. Frågan om sysselsättningen, tryggheten i jobbet och den höga arbetslösheten är en fråga som ofta har återkommit i denna remissdebatt. Från centerns sida anser vi att detta är en av de viktigaste frågor som vi har att arbeta med. Vi måste utnyttja alla tillgängliga resurser för att så många som möjligt skall beredas jobb. Ungdomen måste beredas antingen utbildning eller praktik om den inte får vanligt arbete. Vi menar också att regionalpolitiken och industripolitiken är två grenar av vårt arbete som hör väldigt nära samman. Denna politik måste drivas så att sysselsättningen upprätthålls också i landets alla olika delar — det är en viktig fråga — för att möjliggöra livskraft, bebyggelse och service ute i de många orterna i vårt avlånga land. Den målsättning som jag här har angivit har självfallet många sidor. Jag vill uppehålla mig vid en av de faktorer som i hög grad påverkar sysselsättningen, nämligen näringslivet och företagsamheten. Jag vill slå fast att den helt avgörande förutsättningen för att vi på såväl kort som lång sikt skall kunna upprätthålla sysselsättningen i detta land är att vårt näringsliv och våra företag på olika områden — allra främst industriföretagen — kan arbeta med lönsamhet och expansion. Birgitta Johansson räknade upp en rad problem, som i och för sig finns. Hon förklarade också orsaken till varje problem. Där har jag en helt annan uppfattning. Jag tror att det skulle bli svårt för Birgitta Johansson att försöka bevisa riktigheten i de orsaker hon här nämnde. Jag skall senare i mitt anförande indirekt något kommentera det hon sade. Vi kan inte upprätthålla sysselsättningen i det här landet, om inte den konkurrensutsatta delen av vårt näringsliv, dvs. de företag som arbetar med varor för export och med varor som skall konkurrera med importen, kan öka sin konkurrenskraft och återvinna förlorade marknadsandelar. Problemet är ju -— vilket vi också har kunnat redovisa — att svenskt näringsliv har förlorat åtminstone 20 26, kanske 25 2, av sin utlandsmarknad sedan början av 1970-talet. Det är klart att detta inverkar på lönsamheten, på effektiviteten och på investeringsviljan inom denna sektor. Det inverkar också på våra förutsättningar att bygga upp den ekonomi som behövs för att den offentliga sektorn skall kunna utvecklas och för att servicen skall kunna upprätthållas. Det i grunden avgörande för om vi skall kunna lösa detta är alltså hur konkurrenskraften i vårt näringsliv utvecklas. Det är en annan syn på de här frågorna än den som föregående talare redovisade. Jag vill tillägga att det är av alldeles särskilt stor betydelse att de mindre företagen kan utvecklas. För många orter här i landet kan de sägas vara helt avgörande för hur sysselsättningen kan upprätthållas inom området. Företagen har stor betydelse också för människor som bor långt ute i glesbygden och som pendlar in till de orter där företagen finns. Det är således viktigt att vi verkligen kan öka den konkurrenskraft som dessa företag måste ha för att överleva, för att kunna utvecklas och för att kunna ge fler människor arbete. I budgetpropositionen har den inriktning av politiken som jag nu har försökt beskriva angivits, och där anges också att vi måste både spara och arbeta oss ur den ekonomiska krisen. Många anser — och till dem hör kanske också Birgitta Johansson — att vi inte kan spara, för då ökar arbetslösheten. Det är klart att detta är en mycket svår avvägning, och regeringens kanske allra svåraste uppgift är att hålla balansen mellan å ena sidan det stora budgetunderskott vi har och behovet av upplåning och å den andra angelägenheten av att använda resurserna så progressivt och produktivt som möjligt. Men vi kan inte utan vidare för sysselsättningens skull upprätthålla konsumtion med skattemedel eller med pengar som vi lånar utomlands, för det är så mycket i den hanteringen som förspills. Många menar att om vi har en stor konsumtion, så får vi också arbete i våra företag. Men att upprätthålla konsumtionen på det sätt jag nu berört snedvrider strukturen i företagen, och det minskar den konkurrensutsatta sektorns möjligheter att överleva i det långa loppet. Det stora budgetunderskottet innebär dessutom givetvis risker även för vår handlingsfrihet på längre sikt. Det innebär direkt också en påspädning av inflationen. Vi ökar ju köpkraften genom att pumpa in pengar i näringslivet och i samhället. Det tenderar att öka prisstegringarna, och detta ärisin tur till nackdel för näringslivet. Det tenderar också att öka ränteläget, vilket också får en direkt motverkande effekt på vår konkurrenskraft och lönsamhet. Vi måste försöka att successivt spara, att minska på den del som kan kallas konsumtion, och efter hand överflytta resurserna främst på den konkurrensutsatta sektorn, så att vi får fler människor sysselsatta i näringslivet på olika sätt.

Att vi skall arbeta oss ur krisen innebär kanske i främsta rummet att man pålägger alla dem som arbetar i näringslivet och i företagen en extra uppgift — det är de som skall göra det. Vi politiker kan inte göra grovjobbet. Vi har inte förmåga att genomföra det i detalj, utan det är näringslivet självt som skall göra det. Vår uppgift är givetvis att skapa sådana förutsättningar för näringslivet att det får den nödvändiga utvecklingsförmågan och konkurrenskraften. Inte minst måste vi inge dem som arbetar inom näringslivet tro på framtiden. Vi måste skapa den tillförsikt som självfallet också ger underlag för nya investeringar, innovationer — kanske chansartade — eller produktsatsningar, som kan leda utvecklingen framåt. I detta sammanhang måste jag säga att löntagarfondsdebatten har varit negativ. Det må vara att det kan finnas inslag i den som är väl motiverade, men det hela har ju framställts så, att löntagarfonderna är av avgörande betydelse för att man skall kunna få makten över näringslivet. Detta har ju avskräckt företagen. Den debatt som pågår är ju tillräckligt bevis på att det skapats handlingsförlamning inom näringslivet, något som jag anser vara mycket olyckligt. Jag tycker att denna fråga borde föras ut ur diskussionen, åtminstone under 1980-talet. Enligt min mening måste man också i hög grad satsa på ungdomarna, så att de får intresse av att ta industriarbete. Om industriföretag inte ser att de i fortsättningen har en kader av ungdomar som vill ställa upp, vågar de inte heller satsa intensivt. Här måste man medverka till att ungdomarnas utbildning och kontakterna mellan ungdomarna och industriföretagen förbättras väsentligt. Detta är på längre sikt är en av de viktiga frågorna. Vad som har påbörjats under de senaste åren på detta område bör utvecklas, så att det blir ännu fler kontakter mellan ungdomarna och näringslivet. Därigenom kan det skapas förtroende mellan båda parterna, och detta är oerhört viktigt med tanke på framtiden. Vi måste ha en skattepolitik som möjliggör konsolidering och som skapar trygghet. Det går inte att omedelbart beskatta varje insats som möjligen ger vinst eller extra inkomst. Här måste man i stället ge möjligheter till konsolidering och tillåta att riskvilligt kapital satsas på nyproduktion. Man skulle kunna räkna upp många åtgärder. Jag kan nämna marknadsföring och produktutveckling, som är någonting mycket viktigt med tanke på framtiden. Politikerna kan också medverka till att stimulera exportansträngningarna. Vi kan också stimulera den industri som har att arbeta med importen. Den svenska exportandelen måste också ökas. Jag tror också att det är viktigt att vi utvecklar glesbygdsnäringarna. Här kommer småföretagenin i bilden. Inte minst utvecklingsfonderna har en stor uppgift att fylla på det här området. Över huvud taget måste vi rusta upp de statliga instrumenten. Det har kommit in litet slentrian i dessa institutioner. Det skulle inte skada med en översyn och en effektivisering av hela den statliga instrumentarsenalen. Därigenom skulle näringslivet kunna stödjas och stimuleras. Om vi skall kunna skapa den framtidstro som är nödvändig inom näringslivet, är det viktigt att vi kan ange på vilka villkor företagen har att arbeta. Centern anser att näringslivet måste få arbeta i en marknadsekonomi men med socialt ansvar. Marknadsekonomin är den effektivaste formen för att man snabbt skall kunna styra produktionen med hänsyn tagen till konsumenternas efterfrågan. Genom den spontana konkurrensen uppnår man den effektivaste produktionen och de lägsta priserna. Men marknadsekonomin måste finna sig i vissa begränsningar med hänsyn till de anställda, hälsorisker, bevarande av god miljö, resurshushållning och också för att vi skall få en rimlig regionalpolitisk balans. Centern kallar detta den tredje vägen, och vi strävar efter att öka förtroendet för denna. Vi säger nej till socialdemokraternas socialistiska modeller, därför att dessa inte ger de enskilda människorna det utrymme och den handlingsfrihet som krävs för att vi skall kunna klara utvecklingen på olika områden. Den risk för centralstyrning som uppstår om dessa modeller genomförs innebär en dämpning av den ekonomiska aktiviteten och framstegstakten. Vi säger också nej till motpolen, nämligen en ohämmad marknadsekonomi, som skulle kunna innebära en hänsynslös exploatering och centralisering, där enbart kapitalavkastningen skulle vara den drivande kraften. Denna modell ser vi rätt ofta exempel på i den moderata politiken. De obalansproblem som vi i dag arbetar med har till stor del sin grund i den industripolitik och den ekonomiska politik som socialdemokratin förde på 1960 och 1970-talen. Politiken kännetecknades av centralisering och storskalighet. Den innebar också en konsumtionsstegring som inte motsvarades av vår produktion. Inte minst småföretagsamheten blev under denna period tillbakasatt. Man nonchalerade helt och tog inte till vara den kraft i näringslivet som de många små företagen var. Nu har man tänkt om i många stycken, men det skedde för sent. Regeringsskiftet 1976 inträffade just då verkningarna av den tidigare förda politiken började ge utslag. Dessa verkningar kombinerades med en rad andra problem, bl.a. i form av ökade oljekostnader. Regeringarna efter 1976 har fått kämpa med en omläggning av politiken, samtidigt som kostnadsproblemen har förorsakat förluster av marknadsandelar och konkurrenskraft för det svenska näringslivet. Trots dessa svårigheter har regeringarna efter 1976, med Thorbjörn Fälldin i spetsen, lyckats förhållandevis väl. Arbetslösheten var större i början av 1970-talet än vad den nu är, om man räknar i procent av de yrkesverksamma. Det sägs av och till att regeringen inte har gjort några insatser för att bemästra arbetslösheten. Jag tycker därför att det är riktigt att poängtera att aldrig tidigare har en regering i det här landet lagt så stora resurser på att åstadkomma åtgärder som motverkar arbetslösheten. Detta, fru talman, är en kort redovisning av den näringspolitik som vi vill föra. Regeringen har öppet och ärligt lagt fram detta förslag. Vi kommer att jobba för det och inför väljarna tala om att vi vill driva denna politik vidare. Vi hoppas att väljarna skall inse att denna politik är ett steg på rätt väg och att den i ökad omfattning är värd deras stöd.
Fru talman! Johan Olsson tar upp problemet kring hemmamatchningen. Jag vill då påpeka att regeringen har sagt att den förväntade överenskommelsen mellan industriländerna är ett av dess motiv för att slopa hemmamatchningen. Johan Olsson säger nu att det finns en överenskommelse på det nordiska planet. Jag utgår från att vi har fler industriländer att handla med än de i Norden. Vi kan också behöva detta stöd i Sverige för att möta risken för konkurrens från de s.k. nya industriländerna. Det kan bli nödvändigt för att vi skall kunna hävda oss på olika områden. Både Sydkorea och Brasilien utgör på sikt ett hot mot vår industri. Därför skall vi inte avhända oss denna möjlighet att utnyttja ett hemmamatchningsstöd. Johan Olsson säger också att centern har motionerat om detta. Det är jag tacksam för så till vida att vi får anledning att i utskottet diskutera frågan. Det är bara märkligt att centern inte hann fram med detta förslag så att industriministern inte hade behövt ta upp problemet i budgetpropositionen. Johan Olsson talade hela tiden om den politik som skall föras för att människorna skall få arbete, men det har inte klargjorts vilken inriktning denna politik skall ha för att ge människorna arbete. Politikerna orkar inte med att göra grovjobbet, sade Johan Olsson. På ett vis kan jag hålla med om att vi skall kunna ha en diskussion med näringslivet, men mycket av grovjobbet när det gäller planering och framförhållning inom svensk industri är politikernas uppgift. Avslutningsvis vill jag säga några få ord om löntagarfonder, som Johan Olsson också berörde i sitt anförande. Han menade att vi skall lägga den frågan åt sidan, och han talade om den propagandaapparat som har satts i gång. Vi från arbetarrörelsen har inte framställt löntagarfondsdebatten på något negativt sätt. Däremot har vi fått en förvrängning av sanningen från både SHIO och SAF.
Herr talman! Johan Olssons anförande var i mångt och mycket en småföretagsamhetens höga visa, och i den vill jag gärna instämma. Jag har, som framgått, tidigare prisat de mindre företagen och småföretagen för deras engagemang och deras möjligheter att skapa jobb, inte minst i glesbygden. Vidare säger Johan Olsson att det är nödvändigt och nyttigt att man omprövar och ser över den statliga åtgärdsarsenalen, att man slipar verktygen. Det är också bra. Jag skulle gärna vilja ställa en direkt fråga, som anknyter till mitt tidigare anförande. I budgetpropositionen redovisas förslag, som innebär att man tar bort anslagen till utbildningsverksamhet, till kurser i att starta eget, exportseminarier och produktutvecklingsseminarier. Detta gör man troligen — jag tolkar det så, när jag läser budgetpropositionen ordentligt — för att kunna finansiera de stora merkostnader som utflyttningen av SIPU till Borås medför. Är detta någonting som regeringen gör för att slipa åtgärdsarsenalen, för att göra verktygen vassare och effektivare? Eller skall detta ses som ett olyckligt mellanspel, som rättas till i den kommande småföretagarpropositionen?
Herr talman! Till Birgitta Johansson vill jag säga att hemmamatchningen mest har använts för import, för offerter från de nordiska länderna. Det finns ännu inte någon överenskommelse, men det pågår överläggningar om hur vi skall kunna komma på jämställd nivå med andra länder. Det är i viss mån en ojämn konkurrenssituation, och därför har vi med statsmedel något korrigerat de lägre priser som våra grannländer offererar på den svenska marknaden. Detta är mycket olyckligt. Men det visar vårt höga kostnadsläge, som vi tidigare har angivit. Vi har sagt, att intill dess ett sådant här avtal har slutits så bör man inte slopa det nuvarande systemet, men det bör ses över. Vi får anledning att diskutera detta i näringsutskottet. Birgitta Johansson frågade vilken inriktning politiken skall ha. Detta angav jag utförligt redan i mitt anförande, och det kan vi återkomma till sedan. Vi skall föra en politik som skapar bra underlag för företagsamheten i detta land, med lönsamhet och konkurrenskraft för företagen, och vi måste se till att kostnadsnivån sjunker så att den blir jämförbar med vår omvärld. Nej, politikerna kan inte göra grovjobbet. Det är företagen och näringslivet som skall göra grovjobbet. Men vi skall skapa ett sådant klimat att många människor tycker att det är intressant att jobba i näringslivet och att öka insatserna där. Det är mycket betydelsefullt. Det är också viktigt att vi talar om för allmänheten vilken betydelse företagsamheten har, så att det skapas en positiv attityd och ett gott gensvar för de viktiga uppgifter som utförs. Jag skulle kunna ställa samma fråga till Birgitta Johansson, om vad hon har för lösning för näringspolitiken. Det enda i hennes huvudanförande som jag kunde uppfatta som ett svar på den frågan var att man skall ha en strukturfond. Men pengarna till den måste också tas någonstans, och det finns risk för att pengarna i en sådan fond inte kommer att ha samma effektivitet som när näringslivet självt arbetar. Till Anders Högmark vill jag säga att vi har varit bekymrade över den sparsamhetens tunga börda som har måst läggas på årets budget. Den utbildningsverksamhet som Anders Högmark nämner är ett område som har drabbats. Men vi har försökt att rätta till detta. Jag har själv väckt en motion i frågan, och jag hoppas att vi kan resonera och komma fram till en bra lösning. F. ö. kommer sådana frågor — och det kan vara en anledning till att de inte har tagits upp i den nämnda propositionen — att behandlas i propositioner längre fram. Det kommer en stor proposition om småföretagen, en om regionalpolitiken och även några andra, som berör dessa frågor.
Herr talman! Johan Olsson talade om kostnadsläget. Under ganska lång tid har vi fått höra att kostnadsläget utgör ett allvarligt hinder för företagandet i Sverige. Om nu kostnadsläget skulle vara besvärligt, så är väl inte det hela sanningen. Sanningen är nog att industrin inte har förmåga att få fram riskvilligt kapital. Man har heller inte förmåga att göra offensiva investeringar. Industriinvesteringarna minskar ju och har gjort det under de fem senaste åren. Det utgör det allvarliga hotet för en planerad sysselsättning i framtiden.
Herr talman! Det är bra med sparsamhet, om den drabbar rätt objekt vid rätt tillfälle. Om jag känner Johan Olsson rätt tror jag att han delar min oro och undran inför de här besparingarna. När han pekar på den kommande småföretagspropositionen, uppfattar jag det så att han även pekar på en möjlighet att inom den ramen rymma satsningar på utbildningsfrågorna — på både lägre och högre nivå. é Med tanke på Johan Olssons mycket goda kontakter med industriministern tar jag det som ett löfte inför framtiden att det i småföretagspropositionen görs en rejäl satsning på utbildningsfrågorna.
Herr talman! Till Anders Högmark vill jag säga att jag har redovisat den inställningen, att de pengar och de resurser som vi hanterar i det här huset måste användas på ett progressivt och produktionsvänligt sätt. I linje med detta kan sägas att det är angeläget att man kan utöka utbildningsverksamheten inom näringslivet och industrin samt att man försöker undanröja de flaskhalsar som faktiskt finns här och som hindrar en utveckling. Vi måste göra utbildningsinsatser just på de här bristområdena. Jag är glad över att Anders Högmark ställer upp på en diskussion i det här fallet. Det kan kanske vara bra, eftersom man från moderaternas sida eljest driver ett mycket hårt besparingsarbete i fråga om budgeten. Men till det kan vi återkomma. Birgitta Johansson riktade en rätt grov anklagelse mot industrin när hon sade att industrin inte har förmåga att vara offensiv och att investera. Jag vill inte ställa upp på det. Det är väl ändå så att vi har en erkänt duktig industri i det här landet. Men när lönsamhetskalkylerna visar att det inte går att få avkastning på en investering, blir man självfallet betänksam. Och vad beror det på att man inte får lönsamhet? Det gäller t.ex. när vi konkurrerar med finska produkter till vår skogsindustri i Örebro eller på andra ställen. Ja, det beror på att vi har ett högre kostnadsläge — vi slås ut på grund av det. Det är lätt att jämföra med vår omvärld vad det här innebär t.ex. i lönehänseende. Men det gäller inte bara lönerna utan även andra kostnader. Skattepolitiken har också medfört kostnader som vi får dras med. Under några år har vi förlorat marknad, och det innebär att vi har fått kortare serier — därmed blir våra fasta kostnader högre. Det är också ett handikapp.

Herr talman! Det finns med kanske minnesgoda lyssnare till mig som erinrar sig hur Gösta Bohman i debatten före 1976 års val uppmanade Gunnar Sträng att stänga in inflationsspöket rejält i garderoben; inflationsspöket hade börjat att sticka fram huvudet i svensk ekonomi. I dag, efter sex år med borgerliga regeringar, har inflationsspöket trängt sig in i alla ekonomiska sammanhang. Alla ekonomiministrar i borgerliga regeringar tycks stå maktlösa inför dess härjande. Inflationens spöke i skepnad av högre matpriser, högre hyror, ständigt högre drivmedelskostnader och högre taxor i kollektivtrafiken blir ofta en tung press på prisförhandlare och avtalsförhandlare. I debatten om årets finansplan berömmer sig regeringens företrädare av att inflationstakten tycks ha minskat, därför att konsumentprisindex i förhållande till förra året har sjunkit med 4 procentenheter. Men ser man närmare på de olika delposterna i konsumentprisindex så ger det för den vanlige konsumenten en helt annan bild. Medan prisökningarna på baslivsmedlen 1976 var 7,6 20, var de 1980 16 90 och 1981t.o.m. 18,1 26. Boendekostnaderna har under två år ökat med över 25 Jo. Det är sådant som känns hårt för ett hushåll med genomsnittsinkomster. 1976 kostade en matkasse 125 kr. Samma matkasse kostade 1981 ca 209 kr., en ökning med 60 96. Samtidigt har den genomsnittliga timförtjänsten endast ökat med 40 96, en rejäl sänkning av standarden således. Trots detta berömmer man sig i finansplanen av att inflationen har sjunkit under 1981 och förutsäger att den också skall kunna göra det under 1982. Men redan på årets första dag fick Sveriges konsumenter en chock. Baslivsmedelspriserna ökade med 8 9. När det gäller orsakerna till inflationen försöker regeringen ofta skylla på internationella tendenser, på oljeprishöjningar och liknande. Men statens prisoch kartellnämnd kan i sin statistik redovisa att den viktigaste orsaken till prisökningarna består i centrala svenska politiska beslut om bl.a. sänkta subventioner, om taxehöjningar, om ökningar av kostnaden för läkarvård och sjukvård, osv. Regeringen kan alltså inte springa ifrån sitt ansvar för prisökningarna. På grund av stora skatteavdrag, på grund av höga vinster från subventionerat skattefondsoch aktiefondssparande finns det i dag en stor penningmängd på den svenska marknaden som söker sig till konsumtion och som också ökar inflationsförväntningarna hos näringslivet. Det är något som den lågavlönade barnfamiljen inte förstår och inte heller den ensamstående föräldern eller pensionären, som inte känner denna penningmängd i sina plånböcker. I årets finansplan räknar man med att den privata konsumenten skall ersätta sjunkande realinkomster genom att minska sitt sparande. Det är cyniskt sagt. All statistik visar oss att arbetaren har mycket mindre förmögenhet än t.ex. företagaren och jordbrukaren och att den vanliga löntagaren har mycket mindre kontant likviditet än andra grupper i samhället. Regeringen accepterar alltså stora orättvisor i svensk ekonomisk politik. Jag tycker att det borde vara angeläget för regeringen att angripa prisökningar och prisbildningsmekanismer därför att marknaden f.n. utvecklas på ett inflationsstimulerande sätt. Därför kräver också socialdemokraterna, bl.a. i årets motioner, att statens prisoch kartellnämnd skall få 1,4 milj.kr. för att undersöka orsakerna till att boendekostnaderna har stigit så snabbt de senaste åren. Därför finns det i en socialdemokratisk motion också krav på att man skall undersöka hur en regional försörjning med livsmedel skulle kunna bromsa prisökningarna genom att minska transportoch förpackningskostnaderna. Det är en sak som det i övrigt decentraliseringsivrande centerpartiet inte alls har kommit med i årets motionsflod. För att bekämpa inflationen har vi också till årets riksmöte avlämnat en socialdemokratisk motion som kräver hårdare tag mot de enorma ökningar av reklamkostnaderna som skett under 1970-talet. Det måste vara angeläget att i dag säkra att reklam och marknadsföring gäller konkurrens om pris och kvalitet och inte som nu ibland ett spel om makten över människors attityder och statustänkande. Vad ger vi vår kommande generation för konsumentbeteende om vi accepterar nuvarande reklammetoder utan inskränkningar? Vart har kulturupplevelser, sökande efter gemenskap och samarbete, ja, vart har livskvaliteten tagit vägen? Har den försvunnit in i reklamsamhällets labyrinter? Kan vi åter hitta vägen till de fina värdena? Vi är många socialdemokrater som tror att det kan ske bara om vi på ett konstruktivt sätt tar itu med avarterna i reklamen och marknadsekonomin och om vi ständigt som politiker och konsumenter är medvetna om att villkoren är mycket olika, att det finns grupper som ständigt kommer till korta i marknadsekonomins s.k. valfrihet. Herr talman! Trots att Karin Söder inte längre är i kammaren måste jag komma med ett genmäle och protestera mot socialministerns glättade beskrivning av sin strävan att förbättra grundtryggheten och förbättra välfärden, samtidigt som hon ändå tvingades erkänna att socialbudgeten nu bär en stor del av besparingarna i budgeten. Karin Söder talade här i kammaren om en likvärdig självrisk i sjukförsäkringen. Är det inte en del av grundtryggheten att människor med t.ex. kallt och fuktigt arbete kan vara hemma med ekonomisk trygghet när de drabbas av svåra infektioner? på de anställda inom livsmedelsindustrin. Skall de fortsätta sitt arbete under luftvägsinfektioner, med hälsooch infektionsrisker? Skall byggnadsoch anläggningsarbetare med utomhusarbete själva stå för kostnaden när sjukdomar hindrar dem att arbeta ute i kyla, blåst och regn? Nej, Karin Söder, många löntagare kommer att betrakta ett återinförande av flera karensdagar i sjukförsäkringen som en mycket orättvis åtgärd och som ett grundskott mot tryggheten vid ohälsa. Ordet självrisk är kosmetika för att dölja att ett införande av karensdagar är en social nedrustning. När Karin Söder talar om att skydda dem som har det svårt, då tar hon inte heller med barnfamiljerna. Familjer med ett, två och flera barn har på grund av de starkt ökade hyreskostnaderna och matpriserna — speciellt om de haft större barn med god aptit och behov av utrymme i bostaden — fått känna av en standardsänkning. Det mest stötande är att denna neddragning sker samtidigt som regeringen medverkar till subventioner och skattefria inkomster för aktieägare och fondsparare och tvekar att ingripa mot dem som tjänar på en låg beskattning av försäljningsvinster. En avsminkad bild av mittenregeringens socialpolitik visar att det på sjukförsäkringen skall sparas 1 400 miljoner, på tandvårdsförsäkringen 200 miljoner och på företagshälsovården 150 miljoner. Allt tal här i talarstolen från socialministerns sida om ökad rättvisa, om grundtrygghet och valfrihet är bara kosmetika för att dölja en verklighet där det riktiga ansiktet snart blir uppenbart för Sveriges löntagare, pensionärer och barnfamiljer. Regeringen Fälldins löfte i regeringsförklaringen att dess politik skulle skydda svaga grupper i samhället har lett till ett nytt svek. Det visar den ekonomiska och sociala verkligheten. Herr talman! Vi socialdemokrater vill med ett nytt skattesystem, med en hårdare valutapolitik, med en ny jordbrukspolitik och en mera envis kamp mot ekonomisk brottslighet försöka sätta stopp för orättvisorna när det gäller köpkraft och välfärd i det svenska samhället. Vi inväntar med lugn väljarnas dom under detta år.

Herr talman! Innan jag kommer in på några avsnitt i sysselsättningsoch industripolitiken tänkte jag redovisa några iakttagelser från min egen landsända och då endast betrakta mig som representant för mitt län, Halland. Som sådan har jag i det längsta kunnat följa diskussionerna om arbetslösheten litet grand från åskådarplats. Nu är ju en sådan utgångspunkt möjlig bara som ett tankeexperiment. Att komma till rätta med arbetslösheten är naturligtvis lika viktigt oavsett var den finns. Vårt län har utan tvivel under lång tid haft en betydligt bättre arbetsmarknad än flertalet andra län, även om vi naturligtvis inte har varit förskonade från arbetslöshet. Det finns flera orsaker till att det har gått relativt bra för det halländska näringslivet. Att detta nästan undantagslöst är uppbyggt kring mindre och medelstora företag är kanske den viktigaste. Det har inneburit att industrierna har varit mer flexibla i sitt tillverkningsprogram och bättre har kunnat ta till vara personligt engagemang och initiativkraft. En annan orsak är vårt geografiska läge, med närheten till de stora marknaderna på kontinenten. En tredje faktor är vår viktiga turistnäring, som betyder mycket, i första hand för service och handel, men som också ger impulser till andra näringsgrenar, t.ex. byggnadsindustrin. De här positiva faktorerna har naturligtvis inte försvunnit — livsgnistan i våra småföretag finns kvar och fortsätter att tända idéer och framtidstro, vårt geografiska läge rår inga lågkonjunkturer på, och turistnäringen kommer med all säkerhet att bli allt viktigare, inte bara för oss utan för hela landet. Halland har alltså fortfarande ett bra utgångsläge. Det vore inte rättvist att påstå något annat. Men den svaga ekonomiska utveckling vi haft i Sverige, liksom i praktiskt taget alla andra industrialiserade länder, sätter numera sina spår också i den halländska arbetsmarknadsöversikten. I december hade vi den högsta arbetslöshetssiffra som registrerats sedan den nuvarande statistiken infördes. Sämst är läget för byggnadsoch anläggningsarbetarna. Här är dess värre vårt problem detsamma som i övriga landet med undantag för några storstadsregioner, nämligen att vi snarare har brist på hyresgäster än på bostäder. I Kungsbacka kommun är det litet annorlunda. Där styrs byggnationen av kommunalförbundet, som domineras av göteborgarna. Det harlett till att kranskommunerna får en mycket liten kvot. Det är naturligtvis otillfredsställande, och det måste de inblandade parterna rätta till. F. ö. måste byggnationen i Halland liksom i övriga landet inriktas på den s.k. ROT:-sektorn, alltså renoveringar av det äldre fastighetsbeståndet. Detta har också den fördelen att det är arbetsintensivt och ger jobb åt kvalificerade yrkesarbetare. För oss i Halland är det dessutom angeläget att den fortsatta utbyggnaden av E 6-an påskyndas — inte bara av arbetsmarknadsskäl. Sträckningen genom Halland är en av landets viktigaste trafikleder, och när det gäller de delar som nu återstår att bygga ut är problemen akuta från trafiksäkerhetssynpunkt. Antalet arbetslösa ungdomar i länet har inte ökat lika kraftigt som arbetslösheten totalt, framför allt beroende på att flera beredskapsarbetsplatser har inrättats. Och i december fick länsarbetsnämnden ytterligare 10 miljoner till beredskapsarbeten för ungdomar. Att vi nu har möjlighet att inrätta beredskapsarbeten också i enskilda företag gör att länsarbetsnämnden räknar med ett tillskott på 200 platser de närmaste månaderna. Regeringen har gjort och gör stora ansträngningar för att möta arbetslösheten. En rad åtgärder visar vilken hög prioritet detta arbete har i regeringen. Försöken i debatten att påstå något annat håller inte för en granskning. Bara under innevarande budgetår har drygt 3,1 miljarder kronor beviljats för beredskapsarbeten och 2,6 miljarder kronor för arbetsmarknadsutbildning. Dessutom har 640 milj.kr. anvisats för tidigareläggning av statliga investeringar. Ändå är det grundläggande budskapet i årets budgetförslag att på sikt finns det inga genvägar till att rädda jobben; det måste ske genom att vi ger svensk industri — både den som exporterar och den som konkurrerar med import — bättre produktionsförmåga och konkurrenskraft. En sådan offensiv politik harsitt pris. Vi måste avdela mera av våra resurser för att få näringslivets hjul att rulla. Vi måste skapa utrymme för ökad export genom att inte förbruka lika mycket som tidigare inom landet. Vi i folkpartiet har tidigt talat om två huvudinslag i den ekonomiska offensiven: vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. Ett viktigt led i regeringens strävan att rätta till kostnadsläget var devalveringen. Skattereformen är ett annat nödvändigt inslag. Men vi måste också komma åt de direkta praktiska hinder som finns i produktionen i dag. Det gör vi när vi t.ex. ser över trygghetslagarna och föreslår lagstadgad rätt att provanställa och ger möjlighet till visstidsanställning. Näringslivet kan aldrig låsas fast i en gång för alla givna förutsättningar. Marknaderna förändras. Lagstiftningen måste ta sikte på att nödvändiga förändringar kan ske i socialt acceptabla former. Men lagstiftningen får inte omöjliggöra sådana förändringar. Då kommer vi ohjälpligt efter. Det finns enligt min uppfattning ett område inom näringspolitiken som inte blivit tillräckligt uppmärksammat, och det gäller marknadsföringssidan. Även om det går att peka på enskilda undantag, så är det inget tvivel om att svensk näringspolitik och svenskt näringsliv totalt sett har försummat marknadsföringsaspekterna. Det handlar om att hjälpa små och medelstora företag med marknadsföringen, att ge utvecklingsfonderna bättre exportkunskap, att förbättra utbildningen av marknadsekonomer, att informera om marknadsföringens betydelse ute i skolorna, bland tekniker och inte minst bland politikerna, att skapa förutsättningar för projekt och systemförsäljning, både nationellt och internationellt, där särskilt de små och medelstora företagens möjligheter beaktas. ”Det är lättare att tillverka det man redan sålt — än att sälja det man redan tillverkat”, har någon sagt. Vi måste med andra ord bli bättre på att bli av med grejerna vi producerar. Finansplanen pekar på en annan faktor som vi från liberalt håll ser mycket allvarligt på: att den nuvarande ekonomiska situationen i västvärlden innebär betydande risker för ökad protektionism. Vi ser exempel på det inte bara i vårt eget land utan också utomlands. USA vill kvotera stålimporten, Frankrike har stora kampanjer för att ”köpa franskt” osv. Exemplen kan bli många. Här hemma hörs krav på ökade restriktioner inte bara från politiker och fackföreningar utan ibland också från delar av näringslivet. Det har sagts tidigare men förtjänar att sägas igen: Vi i Sverige med vår öppna ekonomi och med 50 96 av vår totala industriproduktion exporterad kan bara förlora på om de ekonomiska svårigheterna här hemma och ute i världen utlöser en våg av protektionism. Vi måste själva undvika åtgärder som kan starta handelskrig. Frihandeln är en av hörnstenarna i en liberal ekonomi. Ett stort antal livskraftiga mindre och medelstora företag är en annan hörnsten. En hel del har gjorts sedan 1976 för att skapa bättre villkor för småföretagen, men mycket återstår, och i mars kommer ett nytt paket från regeringen. Småföretagarna har rätt att ställa stora förväntningar på det kommande förslaget. Inte minst måste mindre företag tillförsäkras pengar på kreditmarknaden och skattereglerna bli sådana att inte fler småföretag, t.ex. på grund av svårigheter vid generationsskiften, köps upp av näringslivets kedjebyggare. Det är också min förhoppning att regeringsförslaget kommer att innehålla åtgärder beträffande utbildningen i den riktning som Anders Högmark och Johan Olsson tidigare diskuterade. Vi får alltså anledning att återkomma till det här paketet. Att skapa bättre generella villkor för mindre och medelstora företag är det bästa sättet att bedriva både regionalpolitik och sysselsättningspolitik. Ett stort antal välskötta småföretag ger i dag liv åt bygder som annars skulle läggas öde. Ett annat från regeringen aviserat förslag på regionalpolitikens område ställer jag mig däremot tveksam till. Det gäller de regionalt differentierade arbetsgivaravgifterna i de s.k. stödområdena. Inom stödområdena kan stödet enligt det här förslaget visserligen sägas bli av mer generell natur än de nuvarande riktade stöden, men för näringslivet som helhet skulle det bli ett selektivt stöd med stora risker för snedvridning av konkurrensen i enskilda fall. Det finns goda skäl att med hjälp av regionalpolitiken utjämna avståndsoch klimatkostnader, även om redan dessa åtgärder kan ge fördelar som för det enskilda företaget egentligen inte är motiverade. Att generellt sänka arbetsgivaravgifterna för alla typer av företag som verkar inom ett visst område måste i åtskilliga fall slå fel. Trots att jag har full förståelse för de svårigheter som delar av näringslivet arbetar under i dessa områden, måste jag alltså erkänna att jag ställer mig mycket avvaktande inför ett eventuellt förslag med den här innebörden. Herr talman! Enligt folkpartiets uppfattning kan Sveriges ekonomiska problem bara lösas genom åtgärder som stärker marknadsekonomin. Vi tror inte på en ytterligare centralisering och byråkratisering av svenskt näringsliv. Löntagarfonder och centraldirigering är ingen lösning. Politiker eller statliga tjänstemän är inte bättre än folk ute i företagen på att bedöma vilka satsningar som har framtiden för sig. Det borde verkligheten ha lärt oss efter alla misstag!

Herr talman! Sysselsättningen har kommit att bli en av de viktigaste frågorna under den här remissdebatten precis som under den i höstas. Det är inte egendomligt. Visserligen har vi i Sverige lyckats upprätthålla sysselsättningen mycket bättre än man har gjort i de flesta jämförbara länder i världen, men det hindrar inte att vi ändå anser att arbetslösheten är för hög. Också jag har, precis som under höstens remissdebatt, tänkt ta upp sysselsättningsfrågorna, och då naturligtvis särskilt med utgångspunkt i mitt eget ansvarsområde. Det innebär att jag speciellt intresserar mig för ungdomsarbetslöshetens olika problem. Ett problem sammanhänger med en långsiktig förändring av arbetsmarknaden. Den typ av hantlangaroch springgrabbsjobb som förr ofta var inkörsporten till arbetsmarknaden har i stort sett försvunnit. De arbeten som finns tillgängliga ställer genomgående större krav på arbetstagaren, och i synnerhet en ung människa utan yrkesutbildning kommer därför ofta i en svår situation. Undersökningar som har gjorts visar att det också i goda tider faktiskt är ganska få arbeten som är öppna för ungdomar mellan 16 och 18 år. Krav på yrkesutbildning, ålderskrav, krav på arbetslivserfarenhet och på körkort är vanliga hinder som stänger ute många ungdomar mellan 16 och 18 år. Det faktum att man avtalsvägen sett till att ungdomslönerna ofta ligger ganska nära lönerna för erfarna arbetstagare bidrar ytterligare till att ungdomar i många fall kommer i sista hand, när det skall ske nyanställningar. De här strukturella problemen har vi oavsett konjunkturläget. Men verkningarna av dem förvärras i en lågkonjunktur, när arbetsgivarna har större möjligheter att välja bland de sökande till ett jobb. De insatser som måste göras och görs för att möta konjunkturproblemen har diskuterats utförligt här i kammaren tidigare. Jag skall här helt naturligt koncentrera mig kring skolans ansvar, som framför allt är att göra de unga bättre rustade för sitt inträde på arbetsmarknaden. Skolan har ju ett uppföljningsansvar för alla ungdomar under 18 år. Det innebär att vi genom insatser av olika slag i resp. skolstyrelses regi försöker se till att alla ungdomar i den åldern tillförsäkras antingen arbete eller utbildning. Det här är ett viktigt ansvar men naturligtvis också en svår uppgift i det arbetsmarknadsläge som råder. Skolans ansvar för att hjälpa eleverna in på arbetsmarknaden börjar långt innan det är dags att sluta grundskolan. Det är en huvuduppgift för allt arbete i skolan att på olika sätt göra det lättare för de unga att längre fram få sådana arbetsuppgifter som de är intresserade av och lämpade för. Därför är det viktigt att skolan strävar efter att bli mer och mer praktiskt orienterad med mer inslag av vardagskunskap. En annan mycket viktig utvecklingslinje är skolans strävan att öppna sig mot samhället utanför. Det kan ske på flera olika sätt. SIA-reformen öppnar möjligheter till nya former av kontakter mellan skolan och samhället, inkl. arbetslivet. Man kan inom ramen för den friare resursanvändningen anordna mer studiebesök och andra kontakter med näringslivets parter. Särskilt viktiga är naturligtvis elevernas möjligheter att under mera sammanhängande perioder få bekanta sig med olika yrken och med arbetslivets villkor. I regeringsförslaget om studieoch yrkesorienteringen som riksdagen behandlade i höstas markeras detta genom en vidareutveckling av den gamla pryon till en praktisk arbetslivsorientering, som så småningom skall omfatta tio veckor. Det naturliga för de allra flesta unga människor som slutar grundskolan är att gå över till någon form av gymnasieutbildning. Det är en viktig och nödvändig inriktning. Arbetslivet i dag kräver den mer kvalificerade utbildning som gymnasieskolan kan ge. Samtidigt är det nödvändigt att gymnasieskolan i högre grad blir yrkesförberedande. I mitt förslag till dimensionering av gymnasieskolan för nästa budgetår, som ligger på riksdagens bord, gör jag också en klar prioritering av sådana utbildningslinjer. Jag föreslår där att antalet intagningsplatser på treårig naturvetenskaplig och fyraårig teknisk linje sammantaget skall öka från nuvarande 19 800 till 21 200, alltså med 1 400 platser. En ännu kraftigare ökning föreslås för de tvååriga yrkesinriktade linjerna och närliggande specialkurser. Om riksdagen följer mitt förslag på den punkten, så innebär det att det nästa läsår kommer att finnas 69 300 platser för sådana kurser mot 60 800 f. n., alltså inemot 10 000 nya platser. Ett annat viktigt inslag i gymnasieutbildningen under senare år är de förbättrade ekonomiska villkor för inbyggd utbildning inom industri, hantverk och handel samt för lärlingsutbildning som riksdagen beslutade om år 1980. Det är utbildningsvägar som är väl ägnade att ge de unga en kvalificerad yrkesutbildning och en arbetslivserfarenhet på en gång. Samtidigt frigörs utbildningsresurser i skolan som kan användas för att öka den vanliga yrkesutbildningen. Vi får också ett mer varierat utbud av utbildningslinjer som kan upplevas som mer attraktiva av ungdomar som annars känner sig ganska skoltrötta. En viktig möjlighet som man bör ta vara på, i synnerhet i glesbygdskommuner, är att anordna utbildning också i småorter utanför gymnasieorten genom att samarbeta med befintliga arbetsplatser. På det sättet får man möjlighet att fånga upp ungdomar som kanske annars skulle avstå från yrkesutbildning, helt enkelt därför att resorna till och från gymnasieorten eller en inackordering verkar alltför avskräckande. Den nya gymnasiala lärlingsutbildningen har inte nått den avsedda omfattningen än. Antalet elever i sådan utbildning uppgår till omkring 1 200. Syftet är att vi skall nå upp till 3 000. Men intresset ökar successivt. Det är viktigt att vi ordentligt informerar både arbetsgivare och elever om vilka möjligheter lärlingsutbildningen ger. En undersökning som nyligen genomfördes av Svenska arbetsgivareföreningen visar också på mycket positiva erfarenheter bland de företag som ställt upp med lärlingsplatser. I den undersökningen hävdas det med bestämdhet att om möjligheterna till provanställning skulle förbättras, så skulle detta också klart förbättra möjligheterna att ta in flera lärlingar. F. n. håller riksdagen på att behandla ett förslag från regeringen som just innebär en sådan här förbättrad möjlighet till provanställning. Sammantaget ser jag med ganska stor optimism fram mot utvecklingen när det gäller lärlingsutbildning. Jag har ingen anledning att betvivla att vi skall nå upp till siffran 3 000 elever innan den treåriga försöksperioden löper ut i juni nästa år. När det gäller de ungdomar som inte direkt går vidare till gymnasieutbildning och som inte heller hittar ett arbete med detsamma efter grundskolan har vi numera särskilda möjligheter att vidta åtgärder. Jag tänker på den möjlighet som kommunerna har sedan läsåret 1980/81 att ordna dels introduktionsprogram för utbildning, dels yrkesintroduktion. Introduktionsprogrammen syftar framför allt till att fånga upp ungdomar som inte har fått plats i gymnasieskolan och som hotas av arbetslöshet. Syftet är att försöka slussa in dem till en lämplig utbildning eller arbete på arbetsmarknaden. fr.o.m. innevarande läsår har antalet platser för introduktionsprogram ökat från ursprungligen 10 000 till 16 000 elever. Yrkesintroduktionen är ju ett slags företagsförlagd utbildning som omfattar upp till 40 veckor. Jag har i budgetpropositionen räknat med 7 000 årselevplatser, vilket är 2 000 mer än i förra budgetpropositionen. Det här är ingen övre gräns, utan elevplatser för yrkesintroduktion får inrättas i mån av behov. Genom yrkesintroduktionen har vi kunnat fånga upp en stor del av de ungdomar som annars skulle hotas av arbetslöshet. På några håll har man inte lyckats lika bra, t.ex. därför att arbetsgivare och fack haft svårt att komma överens. Bl. a. har det förekommit att facket har krävt att en arbetsgivare skall garantera anställning för dem som undergår yrkesintroduktion. Eftersom arbetsgivaren inte har sett någon möjlighet att utfärda några sådana garantier har rekryteringen av elever till yrkesintroduktion upphört. Det här tycker jag är mycket beklagligt och jag vill framhålla att yrkesintroduktionen inte är ett anställningsförhållande. De som genomgår yrkesintroduktion måste alltså betraktas som elever. Det innebär också att skolan, både när det gäller yrkesintroduktionen och annan företagsförlagd utbildning, har ett ansvar för hur verksamheten ser ut också ute på arbetsplatsen. Det måste alltså finnas en ständig kontakt mellan skolan, arbetsplatsen och eleverna. Skolan måste se till att utbildningen ute på arbetsplatsen utformas på ett sätt som är meningsfullt för eleven. Även om vi kan redovisa många positiva erfarenheter från yrkesintroduk tionen är det viktigt att den inte framstår som ett alternativ till annan utbildning. I första hand måste vi alltså uppmuntra eleverna att välja en mera komplett yrkesutbildning, i form av läroplansbunden undervisning eller lärlingsutbildning. Det framhölls i propositionen om studieoch yrkesorientering i höstas. Där föreslogs att man borde utforma yrkesintroduktionen så att skolstyrelsen efter en tioveckorsperiod, om eleven då inte fått en fast anställning, bör överväga om yrkesintroduktionen kan utbytas mot eller varieras med någon annan form av yrkesutbildning. Det här är viktigt för att yrkesintroduktionen verkligen skall bli en sluss antingen till en mera fullständig yrkesutbildning eller till ett fast arbete. Fortfarande står alltför många ungdomar utan möjlighet att få arbete när den yrkesintroduktionen är avslutad. Därför föreslog regeringen i höstas att ens.k. arbetspraktik för ungdomar under 18 år skall införas. Enkelt uttryckt kan man säga att arbetspraktiken syftar till att återskapa något av de enklare och för all del också lägre betalda arbetsuppgifter som tidigare fungerat som inkörsport i arbetslivet. Staten bidrar med 75 kr. per dag för att sådana arbeten skall komma till stånd. Jag konstaterar med tillfredsställelse att avtal nu har träffats mellan arbetsmarknadens parter som gör att idén om arbetspraktik kan förverkligas. Jag tror och hoppas att arbetspraktiken kan bli den brygga mellan utbildning och arbete som vi så väl behöver och länge har saknat. Vi måste ständigt fortsätta att finna nya vägar att bättre anpassa gymnasieutbildningen till elevernas behov och arbetsmarknadens krav. Bl. a. anser jag att det finns anledning att överväga alternativa former för hantverksutbildning som komplement till lärlingsutbildningen. Vi ser f. n. hur många gamla fina hantverksyrken, som kanske länge gått i arv från föräldrar till barn, hotar att dö ut. Samtidigt har vi i vårt samhälle ett växande kvalitetsmedvetande och ett växande medvetande om att vi måste vårda oss om tingen och vara beredda att reparera snarare än att slita och slänga. Det gör att många av de gamla hantverkens roller i samhället kan komma att växa. Därför är det viktigt att vi förbättrar möjligheterna för ungdomar som vill lära sig ett hantverk. Mycket talar för att vi inte helt kan lösa det behovet genom vanlig lärlingsutbildning. En gymnasial hantverkslinje där de praktiska momenten i utbildningen förläggs ute på hantverksföretagen tror jag skulle kunna bli ett mycket värdefullt komplement. En ökad satsning på yrkesinriktad utbildning kommer att ställa stora krav på kommunerna, eftersom yrkesinriktad utbildning ofta kräver mer dyrbar utrustning. Till en del måste den här ökade kapaciteten åstadkommas genom att befintliga resurser utnyttjas bättre, t.ex. genom ändrad schemaläggning och samarbete med företag på orten. Ändå måste vi räkna med att behovet av att skaffa ny utrustning för yrkesinriktad utbildning kommer att bli stort. F.n. utgår ett bidrag för undervisningsmateriel i yrkesinriktad utbildning inkl. 4-årig teknisk linje med 50 96, i vissa fall 75 96, av ett visst bidragsunderlag. Bidraget gäller nyanskaffning av utrustning och enbart den första uppsättningen. Jag tror att det är nödvändigt att vi får ett bättre fungerande bidragssystem. Det skall bestå av två delar. Ett bidrag skall utgå till skolornas återanskaff ning för att göra det möjligt att successivt förnya den utrustning man har. Under de närmaste åren, då gymnasieskolan måste byggas ut för att kunna ta emot de stora ungdomskullarna, bör det dessutom övergångsvis finnas ett bidrag till ny undervisningsmateriel. Det bör precis som det nuvarande gälla en första uppsättning av undervisningsmateriel. Det bidraget bör kunna utgå med upp till 100 26 av bidragsunderlaget, dvs. normalkostnaden för den undervisningsmateriel det är fråga om. Sammantaget kommer det här anslaget till undervisningsmateriel för yrkesinriktad utbildning att uppgå till ungefär 100 milj.kr. för detta budgetår. Det är min förhoppning att vi på det här sättet skall hjälpa kommunerna att ge flera ungdomar den grund för sin yrkesverksamhet som de så väl behöver. Jag vet att intresset för just den här utbildningen är stort i många kommuner. Herr talman! Inom skolväsendet har vi skaffat oss ett antal nya instrument för att ge de unga en god bas för ett yrkesverksamt liv. Men självfallet får vi inte vara nöjda med det vi har. Debatten om hur vi skall kunna bli bättre, hur vi skall kunna motsvara de krav som de unga har rätt att ställa, måste gå vidare. Vi måste naturligtvis också föra kravet vidare till arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att såväl arbetsgivare som fackföreningsrörelse gör sitt yttersta för att underlätta för unga människor att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller att ta fram utbildningsplatser och praktikplatser på företagen. Det gäller att undvika olika byråkratiska regler som kan försvåra för de unga. Vi måste vara beredda att tänka nytt och även att acceptera okonventionella lösningar.

Herr talman! Under lång tid har den svenska skolan utsatts för en omfattande svartmålning. Avsikten med detta har snarare varit att angripa de socialdemokratiska reformsträvandena än att föra en konstruktiv debatt om vilka förändringar som behövs. Denna situation är olycklig, eftersom vi alla i dagens skola kan konstatera problem och brister, som vi måste ta itu med. Skolan behöver därför vårt stöd i sitt utvecklingsarbete. I snart sex år har nu de borgerliga regeringarna styrt och ställt över skolan. Nu har man haft möjlighet att omsätta sin kritik av skolan i praktisk handling under två regeringsperioder. Det är alltså dags att summera de borgerligas skolpolitik i regeringsställning. Först några ord om resurserna. Självfallet är det så att enbart resurser aldrig kan skapa en bra skola. De borgerliga partierna framförde dock så länge de var i opposition att mindre klasser skulle avhjälpa de flesta av skolans problem. Tilltron till resurser var tydligen då mycket stark inom borgerligheten. När de borgerliga partierna fick regeringsmakten blev det annat ljud i skällan. Nu påstår man t.o.m. att skolan blir bättre av minskade resurser. De borgerliga företrädarna är dock ganska ensamma om att anse att skolan skulle bli bättre av större klasser, lärarlösa lektioner samt färre lärare och mindre av annan personal som kan hjälpa svaga elever. Protesterna bland personal, elever och föräldrar över denna nedskärningspolitik är naturligtvis kraftiga. Många som tidigare lyssnade till propagandan och löftena från den borgerliga sidan känner sig svikna och förda bakom ljuset. De borgerliga partierna har snarast gjort det till en dygd att löften är till för att svikas. Parollen om mindre klasser är bara ett av många svikna löften. Innan borgarna fick regeringsmakten var löftet alltså mindre klasser. I borgerlig regeringspolitik har detta löfte funnits med bara t.o.m. regeringsförklaringen år 1976. Bara några månader efter det att denna förklaring högtidligen avgivits förkunnade skolminister Mogård att begreppet ”mindre klasser” var ett tryckfel. Och sedan vallöftet omvandlats till ett tryckfel var det ju ganska självklart att löftet skulle svikas. Och inte nog med det. Man kunde utan större svårighet år 1980 få med alla borgerliga riksdagsledamöter på att besluta om större klasser. Detta beslut är dess värre bara en av många åtgärder som inneburit resursindragningar för skolan, åtgärder som försämrat för skolans personal att klara sitt jobb och för eleverna att få den undervisning de har rätt till. Listan på åtgärder av det här slaget är lång. Låt mig göra ett litet axplock. Statsbidraget till lärarlöner har generellt sänkts med 2 20. Avsikten är att samma verksamhet i skolan får bedrivas med mindre resurser och med lägre kvalitet. Statsbidraget till nya skollokaler har avvecklats. Resultatet blir då att kommunerna håller tillbaka skolbyggandet. Det blir knappast lättare att få de mångomtalade små skolorna. Ulla Tillander sade här för en stund sedan att det under de kommande åren, då gymnasieskolan måste byggas ut, var så viktigt med det ena och det andra. Det är bara det att årskullarna i gymnasiet är som störst just nu, och man borde tidigare ha sett om sitt hus, t.ex. låtit bli att avskaffa statsbidrag till lokaler och nybyggande. Statsbidraget till särskilda handikappinsatser, som personell assistans och tekniska hjälpmedel, har avvecklats. Det leder till att handikappade elever får svårare att få den hjälp de självklart borde ha rätt till. Bidragen till hemspråksundervisning har minskats. Därigenom får invandrarbarn sämre möjligheter att få sina behov av hemspråksundervisning tillgodosedda. Lärarlösa lektioner i gymnasieskolan resulterar i lägre utbildningskvalitet. Främst drabbas de humanistiska ämnena. Staten avvecklar sitt ansvar att ta hand om lärare som behöver omplaceras. Det leder till ökad press på lärarkåren. En utebliven omplacering kan medföra stora problem såväl för den som är direkt berörd som för elever och övrig personal. Att en sådan nedskärningspolitik sammantaget leder till avsevärda svårigheter för skolan inser alla som har kunskap om dagens skola. Det borgerliga regeringsinnehavet har gjort det svårare att klara skolans problem trots alla fagra löften om kvalitetsförstärkningar. Hur har det då blivit med förändringarna av innehåll och arbetsformer? Mycket kan ju åstadkommas av skolförändringar som inte kostar pengar. Riksdagen beslutade 1980 om en ny läroplan för grundskolan. I den hade alltså de borgerliga partierna möjlighet att införa de förändringar av innehåll och arbetsformer som man länge allmänt hade talat om. Ändå innehåller inte den nya läroplanen något som i grunden avviker mot tidigare läroplaner. Förändringarna utgör mest uppföljning av tidigare skolpolitik, alltså den politik som vi socialdemokrater dragit upp riktlinjerna för. Låt mig exemplifiera med två områden som ofta nämns i debatten: det lokala ansvaret för skolan och kontakterna mellan skola och arbetsliv. Omsvängningen mot ökad decentralisering inom skolans område inleddes genom de skolutredningar som den socialdemokratiska regeringen tillsatte i början av 1970-talet. Den viktigaste milstolpen i det arbetet var då riksdagen år 1976 biträdde våra förslag till förändringar om skolans inre arbete, SIA-propositionen. Om behovet av ökat lokalt ansvar är vi alltså överens, och det var en socialdemokratisk regering som lade grunden för de förändringar som sedan följdes upp i den nya läroplanen. Vi har dock noterat att borgerliga skolpolitiker ibland handskas ganska ovarsamt med argumenten om decentralisering. I höstas fick vi höra hur regeringen anförde decentraliseringsskäl för att avveckla samhällsinflytandet och informationen på läromedelsområdet. Likaså får ibland decentraliseringsargument utgöra hinder för borgerliga skolpolitiker att vidta helt nödvändiga åtgärder för att förverkliga den behovsinriktade resursfördelningen. Ojämlikheten i skolan får befästas och breda ut sig. Regeringen och riksdagsmajoriteten förhåller sig passiva — i decentraliseringens namn. I dessa fall måste vi kritisera det borgerliga handlandet. Det är fegt att skyla sig bakom begreppet decentralisering när det handlar om helt andra ting. I det första fallet: en vilja att rasera samhällsinflytandet på läromedelsområdet för att ge ökat spelrum åt läromedelsföretagen på konsumenternas, dvs. skolornas, lärarnas och elevernas, bekostnad. I det andra fallet handlar det om att faktiskt inte vilja eller våga stå upp för målet att skolan skall sträva mot ökad jämlikhet. Också frågan om ökat samarbete mellan skola och arbetsliv har sin upprinnelse i 1970-talets början, inte minst genom LO:s och TCO:s arbete med dessa frågor. Frågan ägnades stor uppmärksamhet i SIA-propositionen. Den har sedan följts upp i den nya läroplanen med t.ex. nya bestämmelser om praktisk arbetslivsorientering. Praktik ute på arbetsplatser är något positivt för eleverna och för skolarbetet, det är den gemensamma synen. Jag hoppas detta tema skall föras vidare men är bekymrad över att de borgerliga partierna inte vill inse att denna verksamhet kommer att kräva resurser. I sitt anförande här i dag talar Ulla Tillander välvilligt om detta samarbete, men hon säger inte ett ord om att det kostar pengar. Det har varit litet si och så med de borgerligas vilja att vidta åtgärder så att den del av skolarbetet som förläggs till arbetslivet verkligen är fråga om utbildning och har acceptabel kvalitet. Herr talman! Visst skiljer det mellan partierna hur vi vill att skolan skall utvecklas. Ändå har de borgerliga partierna i regeringsställning inte förmått att på något avgörande sätt ändra skolans innehåll och arbetssätt. Och man har inte på långa vägar levt upp till den kritik som man under lång tid riktade mot skolan. Det är ofrånkomligt att det som helt dominerar skolpolitiken i borgerlig tappning är de stora resursindragningarna. Skolan är det verksamhetsområde som drabbats kraftigast av den borgerliga nedskärningspolitiken. Detta försöker först förre skolministern Mogård vifta bort med att det skolan behöver är mer fantasi, inte mer resurser, ”resursminskningen ger en mänskligare och tryggare skola” — Arbetet den 26 september 1980 — och med uppmaningen ”se besparingarna som en utmaning och gör något roligt av dem” — Gotlands tidningar den 20 september 1980. Skolminister Tillander följer sedan upp dessa statsmannaord med att karskt konstatera att skillnaden mellan henne och Britt Mogård är att hon, dvs. Ulla Tillander, ”kommer att stoppa alla förslag om större klasser” och att hon bestämt säger ”nej till den kraftiga minskningen av lärartätheten”. Tydligen är hon alldeles omedveten om att hon i riksdagen nyligen varit med och röstat igenom just detta. Vidare påstår Ulla Tillander att hon skiljer sig från Britt Mogård i synen på den ”ökade tiden för elevernas självstudier i gymnasieskolan” — Göteborgs-Posten den 17 september 1981. Efter dessa uttalanden sätter likväl Ulla Tillander sitt namn under en besparingsproposition med självstudier i gymnasieskolan, alltså lärarlösa lektioner. Nuvarande skolministern drar sig inte ens för att påstå att detta förslag skall ses som en pedagogisk reform. I budgetpropositionen basunerar hon stolt ut den ena resursnedskärningen efter den andra. Ju färre lärare skolan får, desto mer av pedagogisk reform — det är alltså den centerpartistiska skolministerns reformprogram. Vi socialdemokrater kan aldrig hantera skolan så lättvindigt. Vi kan inte blunda för problemen och behoven av förändringar. Eftersom vi känner skolvardagen kan vi inte vara med om den borgerliga nedskärningspolitiken. Den sätter alltför många käppar i hjulen för den helt nödvändiga utvecklingen av den svenska skolan. I motioner har vi varje år visat att vi genom ett konstruktivt arbete vill rätta till uppenbara problem i skolan. Skolarbetet måste förnyas bl.a. mot arbetsformer och ett innehåll som skall ge alla elever mer kunskaper, bestående kunskaper, kunskap som eleverna vill och vågar använda. Detta år har vi särskilt uppmärksammat problemen omkring skolstarten och lagt fram ett omfattande program för att förbättra situationen. Vi lägger fram förslag om förbättringar för invandrarelever och handikappade elever. Ett stort antal förslag lägger vi fram för att underlätta för ungdomar att gå över från grundskola till ytterligare utbildning eller till arbete. Vi föreslår också förbättringar i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Socialdemokraterna vill med allvar ta itu med skolans brister genom ett konstruktivt utvecklingsarbete. Socialdemokraterna ämnar inte instämma i den uppgivenhetens skolpolitik som präglas av avveckling, neddragning och resursminskning, dvs. borgerlig skolpolitik i handling.

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén började med att säga att det ute i landet hörs mycket av svartmålning av skolan, men jag måste säga att jag aldrig har hört en sådan svartmålning som den Lena Hjelm-Wallén åstadkommit här i dag. z Vi kan jämföra skolsituationen i dag med den skolpolitik som fördes på 1960-talet. Vi vet att grunden då, trots obegränsade ekonomiska resurser, lades till många av de skolproblem som vi diskuterar i dag. Det berodde i stor utsträckning just på den skolpolitik som fördes — men kanske inte bara på skolpolitiken, utan på politiken över huvud taget, och inte minst på den centralstyrning som det parti står för som Lena Hjelm-Wallén representerar. I mitt anförande pekar jag på några av de insatser som görs, bl.a. på utbildningsområdet för de ungdomar som går ut grundskolan. Detta är ett exempel på vilka resurser som satsas för att man verkligen skall lösa problemen för våra ungdomar i ungdomsskolan. Den sysselsättning som man erbjuder dem direkt efter skolan är studier på olika linjer och i specialkurser i gymnasieskolan. Vi vet att 85 26 av eleverna går till gymnasieskolan, och därför anpassas också gymnasieskolan på olika sätt till eleverna och till arbetsmarknadens behov. Vi ökar också dimensioneringen av gymnasieskolan. Under de senaste fyra åren har den ökat mer i volym än vad 16-årskullarna har gjort i antal. Bristen på praktikplatser och stora investeringskostnader har utgjort problem för en utökad yrkesinriktad utbildning. Men för att råda bot på det har vi föreslagit stimulansbidrag för nya platser inom industrioch hantverk. Vi har också föreslagit särskilt stöd för investeringar i utbildningar som bör stimuleras. För de 5-10 20 av ungdomarna som efter grundskolan av någon anledning inte går till gymnasieskolan har vi de insatser som jag nämnde i mitt anförande: introduktionsprogram, yrkesintroduktion, lärlingsutbildning, den företagsförlagda utbildningen, arbetspraktik. Dessutom arbetar vi med vissa frågor, framför allt i den proposition som förbereds, för att sprida särskilt yrkesinriktad utbildning till orter som inte har sådan. Jag vill också slå fast — tvärtemot vad Lena Hjelm-Wallén påstod — att resurserna till skolan inte har minskat, men deras ökningstakt har minskat. Det är naturligtvis Lena Hjelm-Walléns rätt att som representant för oppositionen nagelfara våra argument och se kritiskt på dem. Men nog borde det finnas skäl för Lena Hjelm-Wallén att bryta den programmerade kritiken och vara tillfredsställd med allt det som vi nu gör för att se till att alla ungdomar som går ut grundskolan får plats i gymnasieskolan. Hon kunde också se positivt på allt det arbete som nu utförs och som folk ute på fältet verkligen upplever som mycket positivt — det som görs för att höja skolans kvalitet.
Herr talman! Det som har gjorts beträffande gymnasieskolan har verkligen präglats av att det dels kommer för sent, dels är för litet. Ulla Tillander har tydligen en sådan brist på argument att hon i hastigheten tar till stimulansbidraget när det gäller yrkesutbildning och säger att det är någonting fint som man har infört från regeringens sida. Jag vill påminna Ulla Tillander om att stimulansbidraget var ett socialdemokratiskt förslag, som vi motionerade om förra våren och som riksdagen ställde sig bakom. Men det är kanske inte så lätt att hålla reda på hur det förhåller sig. Ulla Tillander säger att jag svartmålar, när jag redogör för en — i och för sig ofullkomlig — lista över de avvecklingsförslag som Ulla Tillander och de andra skolföreträdarna i regeringen har lagt fram. Felet med listan är att den inte är fullständig. Jag kan dock på sätt och vis hålla med om att det blir en svartmålning när man redogör för denna lista — men det är kalla fakta. Om Ulla Tillander tycker att man svartmålar när man redovisar den här listan, så håller jag med om det. Men då svartmålar Ulla Tillander sin egen regering och sina egna förslag.

Herr talman! Det har gjorts mycket sedan den första borgerliga regeringen tillträdde. Lena Hjelm-Wallén sade att åtgärderna har kommit för sent. Jag kan hålla med om att regeringsskiftet inträffade för sent. Trots besparingstider och åtstramningar finns det resurser att upptäcka. Jag tänker då inte minst på det som jag försökte klargöra i mitt anförande, att skolan måste öppnas mot samhället. I det syftet pågår ett omfattande arbete ute i de olika regionerna. Det är viktigt att se hela samhället som ett vidsträckt och rikt varierat pedagogiskt fält, som tyvärr har legat i träda alltför länge och som var försummat i många år. Här är ett jättelikt fält som skulle kunna utnyttjas. Vi står nu inför uppgiften att göra det. För min del känns det inspirerande, eftersom den samhällstillvändhet som det innebär att skolan använder verkligheten utanför sina väggar är ett förverkligande av ett gammalt önskemål. Och det finns anledning att tro att även de som kommer i kontakt med eleverna och delger dem sina fackoch yrkeskunskaper på skilda områden kommer att känna en viss glädje över detta. Alla goda krafter i samhället håller nu på att förenas för att åstadkomma så bra insatser som möjligt för ungdomarna. Det här är visionen, om man får lov att använda ett så stort ord, som i någon liten mån börjar förverkligas. Den kan alstra litet skaparglädje bland dem som är med och inte en sådan negativ inställning som den Lena Hjelm-Wallén här representerar. Den kritiska granskningen har naturligtvis sin plats. Men blir kritiken för kompakt, tror jag att den släcker både visionerna och den arbetsglädje som skall till för att förverkliga dem. Nog borde man kunna vänta sig något uttryck för uppskattning av de vägar som vi nu slår in på. Det skulle inte alls förta Lena Hjelm-Walléns kritik på andra punkter, om hon nu är rädd för det. En jämnt påstruken kritik gör alla katter så grå. Som jag tidigare sade är det en oppositionspolitikers uppgift att kritisera. Men det är också varje politikers uppgift att hålla sig till verkligheten. Därför vill jag fråga: Kan Lena Hjelm-Wallén ge något exempel från vårt lands historia då det gjordes mer på utbildningssidan för att hjälpa ungdomar som hotas av arbetslöshet? Jag skulle vara mycket tacksam för ett rakt svar på den frågan.
Herr talman! Det är mycket som inte har gjorts så bra som det borde göras. De goda krafterna, som skulle samverka för förnyelse, har inte fått det stöd som de borde få. Det är framför allt i resursfrågorna som det har brustit från regeringens sida. Om Ulla Tillander hade lyssnat på mitt första anförande, hade hon hört att jag även nämnde innehåll och arbetsformer. Där har ni ju följt upp den socialdemokratiska regeringspolitiken, trots all svepande kritik mot den tidigare, och det är naturligtvis bra. Det är mycket som har gjorts. Men det som har gjorts och görs, Ulla Tillander, har dess värre varit att dra ner statsbidrag, att avveckla statsbidrag till lokaler, t.ex. i skolbyggande, och till att förhyra lokaler. Det är att minska statsbidrag till hemspråksundervisning och till handikappades undervisning. Det är att göra det svårare att omplacera lärare. Det är att minska kvaliteten i gymnasieskolan genom de s.k. lärarlösa timmarna. Jag kritiserar inte skolan för att detta har gjorts och görs, Ulla Tillander. Jag är positiv till skolan och dess utveckling. Men jag kritiserar den borgerliga politiken.

Herr talman! Jag vill bara till sist slå fast att de totala resurserna som går till skolan faktiskt är större i dag än de någonsin har varit. Det kvalitativa inslaget i skolan ökar också, och det är speciellt på två områden som man intresserar sig för skolarbetet ute i kommunerna och i olika landsändar. Det ena är att öppna skolan gentemot samhället. Jag har pekat på olika stödåtgärder, där vi från regeringens sida underlättar detta samarbete och arbetet med att öppna skolan. Det andra är arbetet med att få till stånd mindre skolenheter på alla stadier, inte bara på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet utan också i gymnasieskolan. Det beror på att man vet att detta ofta för mycket positiva konsekvenser med sig. Tyvärr har det tidigare varit så att centralt styrande regler har gjort sådant arbete omöjligt. Och trots att vi i dag arbetar med begränsade ekonomiska resurser, upplevs detta som något mycket positivt ute i landet.

Herr talman! Skolans främsta uppgift är och skall vara att ge eleverna kunskaper och färdigheter. Det kan finnas anledning att åter särskilt understryka detta, när det från skilda håll ställs allt större anspråk på att skolan skall stå till förfogande för att förmedla allehanda budskap på en rad skilda områden — budskap som i sig säkert är viktiga, men som dock inte får innebära att skolan missar det som är dess huvuduppgift, nämligen just att förmedla kunskaper och färdigheter. Skolan skall ge våra ungdomar en undervisning som är anpassad till deras förutsättningar, intressen och mognad. En sålunda anpassad undervisning bidrar till goda kunskaper, koncentrerad färdighetsträning och ett tillvaratagande av varje människas unika möjligheter. Alldeles självklart har skolan en mycket viktig uppgift när det gäller elevernas fostran. Det är föräldrarna som har huvudansvaret i detta avseende, men skolans skyldighet är att hjälpa föräldrarna i barnens och ungdomarnas utveckling till demokratiskt sinnade, ansvarskännande och hänsynsfulla människor med förmåga att visa omtanke om sina medmänniskor. Det råder inte ett motsatt förhållande mellan kunskaper och fostran. Tvärtom! Goda kunskaper och färdigheter skapar utomordentliga förutsättningar för ett positivt och aktivt samhällsengagemang och för en positiv personlig utveckling. Det är således mycket viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och skola, en samverkan som ytterligare måste utvecklas och fördjupas. För moderata samlingspartiet har alltid kvalitetskravet i all undervisning varit ledande. Den kvantitativt mycket omfattande utbyggnaden av vårt skolväsende, som vi alla varit eniga om, skall rimligen inte behöva stå i något motsatsförhållande till kvalitetskravet. Tyvärr kan man inte hävda att kvantitet och kvalitet här har gått hand i hand. Så mycket mer angeläget är det därför att understryka, att kvalitetskravet nu måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det finns så mycket större anledning att understryka detta i en tid när resurserna sinar även på skolans område, när vi också där måste vinnlägga oss om besparingar. Det är dock inte främst storleken av de ekonomiska resurserna som är avgörande, även om man skulle kunna tro det av yttrandena från socialdemokratiskt håll att döma. Lena Hjelm-Walléns beskyllningar om svartmålning från de borgerligas sida av den skolpolitik som socialdemokraterna förde framstår ju i sin rätta dager sedan vi tagit del av hennes anförande i dag. Det var snart sagt från början till slut en ren svartmålning av den politik som förts från borgerligt håll. Det resonemang om större klasser som Lena Hjelm-Wallén tillät sig att föra innebar ju enbart att man återställde en ordning som tidigare gällt — således i sig ingen argumentering för större klasser. Det väsentliga är åter innehållet och kvaliteten när det gäller den utbildning som förmedlas och den enskildes inställning till och engagemang för utbildningen. Skolan har mer än något annat område i vårt samhälle reformerats under en följd av år. I dag har alla ungdomar en formell möjlighet att få minst tolvårig skolutbildning. Utvecklingen på skolans område har emellertid ingalunda varit problemfri. Inställningen till fostran, arbetsro och inlärning har dess värre inte varit sådan att den har lett till en god arbetsmoral, goda kunskaper och verklighetsförankrade förväntningar på arbetslivet. Ofrånkomligt är att den skolpolitik för vilken socialdemokraterna har haft huvudansvaret under en stor del av efterkrigstiden, bär ett tungt ansvar här. Deras politik har syftat till att göra undervisningen så enhetlig som möjligt. Den har präglats av en för eleverna missriktad jämlikhetssträvan, som inte tagit hänsyn till deras skilda förutsättningar och intressen. Bristen på valfrihet och frånvaron av praktiskt inriktade studiealternativ i grundskolan har för många elever inneburit att studierna inte känts meningsfulla. Det är först under senare år, sedan borgerligheten övertagit regeringsansvaret i vårt land, som socialdemokraterna något nyktrat till i det hänseendet. Ofrånkomligt är emellertid att bristerna i den socialdemokratiska skolpolitiken satt sina djupa spår. Jag vill i det här sammanhanget rikta några frågor till Lena Hjelm-Wallén: Hur var det egentligen tidigare med inställningen till den praktiska utbildningen inom såväl grundskolan som gymnasieskolan? Vad innebar i det avseendet övergången från Lgr 62 till Lgr 69? Och hur har det tidigare varit med inställningen till lärlingsutbildningen och till den inbyggda undervisningen — för att nu ta två andra mycket talande exempel när det gäller just praktisk inriktning på vår undervisning och utbildning? För moderata samlingspartiet är utgångspunkten i skolpolitiken respekten för den enskilda individen. Varje elev skall hjälpas till en allsidig utveckling samt stimuleras och uppmuntras i sitt kunskapsinhämtande. Skolan måste ha tålamod, tid och möjlighet när det gäller att ta hänsyn till och arbeta med varje elev efter hans/hennes förutsättningar och möjligheter. Den skolpolitik som utformats av de borgerliga trepartiregeringarna har kännetecknats av just de värderingar som vi hävdat från moderata samlingspartiets sida. Den har således varit inriktad på att slå fast skolans mål och syfte, att ta hänsyn till den enskilde individen, att göra eleverna motiverade för skolutbildningen, att sätta kunskaper och färdigheter i centrum samt att återställa ordning och reda i skolarbetet. En rad konkreta åtgärder har vidtagits i avsikt att förverkliga dessa målsättningar. Det vore fel att påstå att problemen på skolans område därmed skulle vara lösta. Så är ingalunda fallet — alltjämt råder påtagliga brister i skilda avseenden. Fullt så fort går det inte att förändra förhållandena när det gäller ett mångårigt inkört system. Genomslaget av de vidtagna åtgärderna tar sin tid. Klart är emellertid att förutsättningar skapas för en positiv utveckling på skolområdet. Men detta i sin tur förutsätter att skolan inte åter utsätts för allehanda experiment av skrivbordskaraktär, föga förankrade i verkligheten. Moderata samlingspartiet utvecklar i årets partimotion — En skola för livet — sitt sätt att se på skolpolitiken och redovisar ett antal förslag till åtgärder. Det finns anledning att utförligare återkomma till dessa förslag i samband med att de skall realbehandlas i riksdagen, varför jag här nöjer mig med att göra en mer summarisk redovisning av några förslag med anknytning till vad jag nyss anfört. Vi konstaterar att tillkomsten av normgruppen och det arbete den utfört varit av utomordentligt värde. Den har åstadkommit en mycket värdefull diskussion inom skolan och mellan skolan och hemmen om vad normer och moral innebär i dagens samhälle. Den typen av diskussion lyste tidigare närmast helt med sin frånvaro. Det var då snarare fel än rätt att tala om krav och ansvar. Enligt vår mening är det ett beklagligt misstag av regeringen att lägga ner normgruppen. Den borde ha fått fullfölja sitt arbete och vidta de åtgärder den ansåg vara nödvändiga för att normdebatten skulle fortbestå. Vi fastslår värdet av samverkan mellan hemmen och skolan. Denna kan utvecklas genom frivilliga insatser från föräldrarnas sida i det direkta skolarbetet. Inte minst i en tid med krympta ekonomiska resurser är det angeläget att ta till vara de möjligheter som står till buds genom ett vidgat målsmannaengagemang. I samverkan mellan skolan och hemmen ingår också kontrollen över elevernas närvaro i skolarbetet. Föräldrarna måste inse nödvändigheten av en noggrann anmälan av elevernas giltiga frånvaro. Skolan åter måste omedelbart kontakta hemmen när det gäller elever med oanmäld frånvaro. Viktigt är att frånvaron snabbt registeras samt att orsakerna klarläggs och åtgärdas. Vi anser det vara nödvändigt att enhetliga bestämmelser för frånvaroregistrering utarbetas. I det här sammanhanget spelar också betygsfrågan en viktig roll. Betygssättningen är ett av skolans medel att ställa krav, något som skolan måste göra för att eleverna skall få de rätta förutsättningarna att klara sig senare i livet. Betygen utgör en viktig del av skolans information och kontakterna med hemmen. De skall givetvis kompletteras med information i andra former, t.ex. de s.k. kvartssamtalen. Men betygen har en innebörd som är entydig för såväl läraren som eleven och föräldrarna och kan således inte i det avseendet ersättas av samtalen. Betygen har givetvis sin betydelse även ur andra aspekter än vad jag här berört. I det här sammanhanget avstår jag från att beröra dessa aspekter. Men jag vill klart fastslå att vi moderater vidhåller vårt krav om att betyg skall ges på alla stadier i grundskolan samt i gymnasieskolan. Enligt min mening gör man eleverna en otjänst genom att ta bort betygen. Redan den begränsning som ägt rum på grundskolan är således klart negativ för elever, målsmän och lärare. Tilläggas bör att betygen givetvis skall återspegla de faktiska kunskaper som eleven inhämtat. Det väsentliga är således inte vid vilket tillfälle detta skett eller på vilket sätt kunskaperna inhämtats, utan just att de har inhämtats. Det är därför ett rimligt krav vi ställer, när vi begär att möjligheter att konkurrenskomplettera betygen skall finnas. Slutligen vill jag i det här anförandet något beröra de enskilda skolornas ställning. Sverige har bl.a. genom sin anslutning till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna förpliktat sig att garantera föräldrars rätt att välja undervisning för sina barn. Även om vår anslutning till skilda konventioner inte innebär någon rättslig förpliktelse att ge statligt och kommunalt stöd till skolor som inrättas vid sidan av det allmänna skolväsendet, så medför det förhållandet att dylikt stöd ej utgår en kraftig inskränkning i föräldrarnas rätt genom att de därmed åsamkas så stora kostnader för sina barns utbildning att de ej klarar av att låta dem undervisas i dylika skolor. Enligt vår mening bör såväl statligt som kommunalt bidrag utgå till de enskilda skolor som uppfyller de krav på undervisningens innehåll och kvalitet som samhället formulerat i mål och riktlinjer och gällande läroplaner. Rimligt är också att det ställs krav på ett visst elevunderlag och på stabilitet i verksamheten. Därest dessa villkor uppfylls bör således bidrag utgå motsvarande de kostnader som samhället har för elever i det allmänna skolväsendet. Herr talman! I det här anförandet har jag försökt lägga tonvikten vid kvalitetskravet i skolundervisningen, och jag vill än en gång understryka det avgörande i att detta krav tillgodoses. Även om mycket återstår att göra så har dock utvecklingen under de senaste åren med borgerligt regeringsinnehav gått åt rätt håll. Inställningen till skolan har påtagligt förändrats i positiv riktning. Det är nu viktigt att ta till vara de möjligheter en dylik inställning för med sig för att åstadkomma de bättre förhållanden på skolans område som vi alla eftersträvar. Det är inte nya ekonomiska resurser som är det väsentliga i det här avseendet. Det är det personliga engagemanget och viljan att söka förverkliga de givna intentionerna som nu väger tyngst.

Herr talman! Skolan måste naturligtvis förändras successivt. Vi måste kunna utvärdera, pröva om, göra om, ta nya tag. Och det gör vi varje gång det framläggs nya förslag på skolområdet. Vi kan alltså inte säga att det alltid skall vara så som vi en gång har gjort och sagt. Den, låt mig kalla det ödmjukheten, måste vi ha. Jag menar att detta gäller nu också. Beträffande kontakterna mellan skola och arbetsliv, som Hans Nyhage snuddade vid, är det fråga om att även där värna om kvaliteten. Hans Nyhage frågade om förändringarna i grundskolan, de olika läroplanerna 1962 och 1969. Vår syn — och det är en ideologiskt grundad syn som står sig genom tiderna — innebär att vi inte organisatoriskt vill sära ut eleverna i grundskolan. Det var också därför som vi med tillfredsställelse sade ja till den nya läroplanen — där blev det inte på det sättet, utan det är inom skolans och klassens ram som de olika intresseinriktningarna blir tillgodosedda. Det är gammal god socialdemokratisk skolpolitik. Beträffande synen på sådan verksamhet som är förlagd till arbetslivet vill jag säga att det just är kvaliteten som vi vill slå vakt om. Vi har aldrig varit motståndare till vare sig lärlingsutbildning eller inbyggd utbildning, men vi har sagt att den inte får byggas ut om vi inte kan garantera kvaliteten. Även utbildning förlagd till arbetsplatserna — yrkesutbildning — måste ha god kvalitet. Det gör vi inte avkall på. Dess värre går allt inte åt rätt håll, som Hans Nyhage påstod. Det är mycket som går åt fel håll nu, och det mesta av detta har med resurserna att göra. Det går t.ex. ut över svaga elever, som får det svårare att få sina berättigade krav tillgodosedda. Jag tror att vi inom kort får ta ett nytt tag beträffande skolan och dess möjligheter att bekämpa ojämlikhet inom skolan och i samhället. Slutligen noterar jag att även Hans Nyhage anser att en faktaredovisning beträffande borgerlig skolpolitik är svartmålning.
Herr talman! Till det sista vill jag bara säga: Det är väl ändå för mycket att använda ordet ”faktaredovisning” om den kritik som Lena Hjelm-Wallén redovisade. Jag noterar sedan med glädje den klart ändrade inställning som socialdemokraterna intagit sedan borgerligheten tog över. Inställningen till den praktiska utbildningen inom grundskolan och gymnasieskolan var ju helt annorlunda än vad den nu uppenbarligen är. Och intresset för en vidgad lärlingsutbildning, som är nog så viktig, och för en vidgad inbyggd utbildning, som också är nog så viktig, var då inte alls så påtagligt från socialdemokratisk sida som det har deklarerats vara i dag. Jag är glad över den förändringen och ansluter mig självfallet gärna till de krav på kvalitet som Lena Hjelm-Wallén framförde.
Herr talman! Hans Nyhage hade invändningar mot min faktaredovisning. I den delen vill jag då fråga honom: Var var det fel någonstans i de fakta — inte mina tolkningar av dem — som jag redovisade?